Herr talman! Men, Arne Lindberg, om man begär att jäktad sjukvårds Onsdagen den personal utan särskild utbildning skall svara för den svåra uppgiften att ge — 21 maj 1980 stöd och hjälp i livets slutskede, men när det gäller den religiösa verksamheten kräver väl utbildad personal, då är det inte på lika villkor Den andliga vårpersonalen verkar. Och hur blir det då med valfriheten för patienterna? Det — den vid sjukhusen, finns något i Arne Lindbergs sätt att resonera som inte håller.
Herr talman! Ingen sjukhuspräst påtvingar någon en omsorg som vederbörande inte vill ha, herr Berndtson. När det gäller den särskilda verksamheten för dem som på goda grunder kan anses ha religiösa behov under sin sjukhusvistelse är det självfallet samfundens skyldighet att se till att det behovet blir tillgodosett. När det gäller den andra omsorgen måste det ligga inom sjukvårdshuvudmannens intresseområde att på allt sätt tillgodose det allmänna behovet av personlig omsorg.

Herr talman! Jag vill i anledning av det sista resonemanget mellan Arne Lindberg och Nils Berndtson säga att det pågår en utredning om sjukvård i livets slutskede. Jag tror att vi alla önskar att den kommer fram till att man kan göra någonting på detta område. Vi har blivit uppmärksammade på att väldigt många människor dör inom sjukvården utan att ha kontakt med någon anhörig. Att detta är ett stort bekymmer i den moderna sjukvården är väl alldeles klart. Jag kan inte finna att det förslag som vi skall fatta beslut om i kväll lägger hinder i vägen för de åtgärder som kan komma att föreslås av den utredning som sysslar med frågan om sjukvård i livets slutskede. Jag skall, herr talman, blir mycket kortfattad i mitt inlägg. Jag vill bara slå fast ett par principer. Den ena gäller jämställdheten. Man kan se denna fråga formellt, som Arne Lindberg gör, eller praktiskt. Kyrka-stat-beredningen har klarat ut detta genom en räkning. Man har funnit att det är ungefär lika många kyrkobesökare å ena sidan inom samfund som inte tillhör svenska kyrkan och å andra sidan inom svenska kyrkan. Det är den praktiska verklighet som där har fastslagits. Andra undersökningar har sedan kommit fram till liknande resultat. När vi talar om andra samfund än svenska kyrkan kanske vi inte skall glömma att det inte bara gäller de frikyrkliga samfunden utan även ”invandrarkyrkorna”. Det framgår också av utskottsbetänkandet att man inom utskottet i det avseendet tänkt i ett vidare perspektiv. När vi velat fastslå denna jämställdhet har det skett med erfarenhet av vad 211 som hänt tidigare. 1958 fattade vi det förra beslutet, och jag har ett bestämt minne av ett resonemang med den dåvarande ecklesiastikministern Ragnar Edenman, som sade att regering och riksdag har ansvar för svenska kyrkan. Vi måste fastställa hur det skall fungera för svenska kyrkan med den andliga vården. Det har vi ansvar för. De fria trossamfunden har rättigheter, men vi kan inte fastställa hur de kan göra. Här skall emellertid finnas en jämställdhet. Detta sades också i propositionen. Nu har det, som Mårten Werner sade, varit ett mycket gott samarbete. Det har fungerat gnisselfritt på många ställen. Men det finns också, som Bertil Hansson sade, exempel på att frikyrkopastorerna — företrädarna för frikyrkan — har stått med mössan i handen. Det får inte vara så, och det har vi velat fastslå ordentligt. Därför har det väckts två motioner, en från folkpartiet och en från socialdemokratisk sida. Utskottet har ställt sig bakom dessa motioner. Till yttermera visso blir det en skrivelse till regeringen om detta. Jag vill gärna vid det här tillfället med adress till regeringen säga att det måste vara klara besked på den här punkten — både för alla samfund och för sjukvårdshuvudmännen. Det är alldeles nödvändigt, och det skall inte behöva råda någon som helst tvekan i det avseendet. Vi hade fler krav i vår motion, herr talman.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

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om en annan punkt i kulturutskottets betänkande, den som behandlar svenska kyrkans centrala arbete med invandrarfrågor. Frågan om en central tjänst för invandrarfrågor inom svenska kyrkan har varit aktuell under många år. Redan 1970 års kyrkomöte anhöll hos regeringen om en sådan tjänst. Trots ett klart tillstyrkande från många håll, bl.a. invandrarverket, kom det aldrig något regeringsförslag. Nu har 1979 års kyrkomöte upprepat och understrukit behovet av en central tjänst för invandrarfrågor. Kommunministern säger i årets kyrkofondsproposition att frågan bör övervägas ytterligare. Svenska kyrkan är vår största invandrarkyrka. Många invandrare kommer från länder med evangelisk-lutherska kyrkor. Till den gruppen hör bl.a. invandrare från de nordiska länderna, Tyskland, Lettland och Ungern. Andra har en sådan religiös bakgrund att det är naturligt för dem att söka kontakt med svenska kyrkan. Det råder inget tvivel om att många av dessa grupper har särskilda behov, och det är viktigt att svenska kyrkan finner former för att tillgodose dem. Dit hör särskilda gudstjänster, religiösa förrättningar och själavård. Många församlingar gör redan i dag ett förnämligt arbete med inriktning på invandrarna. Men det finns också många församlingar med stora invandrargrupper där man ännu inte tagit itu med dessa viktiga frågor. Därför behövs det inspiration till en utveckling inom svenska kyrkan som innebär att ansvaret för och öppenheten mot invandrarna blir en viktig del i Nr 149 församlingarnas arbete. Onsdagen den Den andra stora uppgiften berör svenska kyrkans möte ute i församling 21 maj 1980 arna med invandrare av andra religioner, t.ex. muslimer. Här gäller det att sprida kunskap och finna praktiska modeller för arbete. Det finns många — Den andliga vårexempel på dagliga problem som församlingarna möter, inte minst i barn — den vid sjukhusen, och ungdomsarbete, och där det behövs vägledning. Vad gör man tt.ex. med en liten turkisk grabb som följer med sina svenska kamrater till kyrkans barnarbete? Hur beter man sig för att vara mänskligt öppen och korrekt mot barnet och familjen och samtidigt respektera familjens religion? Här finns utan tvivel oerhört mycket att göra och många problem som behöver bearbetas. Det är därför viktigt att frågan om en central tjänst för arbetet med invandrarfrågorna snarast får en lösning. Jag är tacksam för utskottets stöd i den här frågan, och jag utgår ifrån att kommunministern i nästa budgetomgång gör vad han kan för att få med denna tjänst inom ramen för kyrkofondsanslaget. Herr talman! Bara några ord ytterligare om den andliga vården vid sjukhusen, som ju här har diskuterats länge. Det står mycket som är bra i utskottets betänkande. Den andliga vården skall självfallet vara ekumeniskt präglad, dvs. trossamfunden skall samarbeta. Ingen skall stängas ute. Det finns så mycket att göra att alla insatser verkligen behövs. Om det finns några enstaka sjukvårdshuvudmän som inte behandlar samfunden på ett likvärdigt sätt, så är det bra att man gör ett sådant här klart påpekande. Den andliga vårdens betydelse är oomtvistad, och fler och fler förstår och uppskattar det stora värde som ligger i denna resurs. Jag tillhör dem som i principfrågan menar att svenska kyrkan och de fria samfunden måste kunna gå in i arbetet som likvärdiga parter, med lika möjligheter att arbeta och var och en med fullt ansvar för sina medlemmar. Detta gäller också och inte minst invandrarkyrkorna. Det innebär att det måste finnas en rimlig relation mellan de statliga bidragens storlek och antalet medlemmar. Detta måste vara en utgångspunkt för statens agerande när det gäller den fortsatta utbyggnaden av insatserna för den andliga vården. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets. Överläggningen var härmed avslutad.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig hur jag bedömer läget på sjukhusfronten under den nu pågående arbetskonflikten och om jag avser att föreslå regeringen att vidtaga åtgärder för att tillförsäkra medborgarna den vård de har behov av och har betalt för. Arbetskonflikten har numera upphört. Under den tid konflikten pågick följde socialstyrelsen återverkningarna på hälsooch sjukvården med största uppmärksamhet. Det finns ingen anmälan till socialstyrelsen om omedelbar skada på patienter. Sjukvårdshuvudmännen har heller inte redovisat några ur medicinska synpunkter allvarliga missförhållanden. Det har således inte funnits någon omedelbar anledning för mig att föreslå regeringen att vidta åtgärder. Socialstyrelsen redovisade fredagen den 9 maj en lägesrapport om konfliktens återverkningar på hälsooch sjukvården. Av rapporten framgår att läget växlade mellan olika sjukvårdsområden. Vissa inskränkningar i den planerade vården har företagits. Flera huvudmän har redovisat en lägre beläggning inom opererande verksamheter. På de internmedicinska klinikerna har beläggningen varit i stort sett oförändrad. På dessa kliniker är andelen akut intagna patienter hög. Akuta ambulanstransporter har fungerat tillfredsställande, men problem har funnits med transporter av patienter mellan kliniker och till andra sjukhus. Det har också förekommit problem med att skriva ut patienter eftersom den primärkommunala vården inte kunde ta emot dem. Sjukhusens akutmottagningar har fungerat väl. Lägre besöksfrekvens vid dessa mottagningar har anmälts från ett par huvudmän. Flera huvudmän har haft svårigheter att klara tvättförsörjningen. Självfallet innebär detta att störningar i verksamheten har inträffat och olägenheter uppstått för patienterna vid de flesta sjukvårdsinrättningarna. Antalet dispenser från strejken för personal med särskilt viktiga uppgifter, t.ex. operationsoch anestesipersonal, ökade emellertid snabbt, och vid många sjukhus var operationsverksamheten av nästan normal omfattning vid konfliktens slut. Socialstyrelsen deltog aktivt i bedömningen av ansökningar om dispens från vidtagna stridsåtgärder. Socialstyrelsen kommer nu att utvärdera erfarenheterna av arbetskonflikten. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att arbetsmarknadskonflikten såvitt nu kan bedömas inte har medfört allvarliga medicinska risker men att den har varit förenad med betydande besvär för patienter och stora praktiska svårigheter i det dagliga arbetet ute på våra sjukvårdsinrättningar. Jag vill även nämna att man inom regeringen kommer att diskutera hur man skall kunna undvika att vårdbehövande drabbas om liknande arbetskonflikter inträffar igen.

Herr talman! Tillåt mig först att tacka statsrådet Holm för hennes redogörelse. Min fråga ställdes under arbetsmarknadskonfliktens första skede, då man kunde befara att stridsåtgärderna skulle kunna få en lång varaktighet, och jag ansåg det angeläget att riksdagen skulle få en aktuell bedömning både av de konsekvenser som redan inträffat och av dem som kunde förutses i fortsättningen. När statsrådet nu svarar, 17 dagar senare, är det i stället möjligt att, som statsrådet Holm har gjort, redovisa ett preliminärt bokslut över en händelseutveckling som slutade med att regeringen valde att i detta fall — i motsats till ett tidigare — ge efter hellre än att behöva tillgripa tvångslagstiftning. Jag har för min del varit i kontakt med läkare på de sjukvårdsinrättningar som drabbats hårdast under konflikten. De bedömde inte situationen så utslätat som tydligen deras huvudmän och socialstyrelsen har gjort — bland det som statsrådet inte nämnde var t.ex. svårigheten att få nödvändiga laboratorieundersökningar utförda, varigenom diagnostiken blev mycket mera osäker. Detta är enligt min uppfattning mera än ”besvär”, mera än ”störningar” och ”olägenheter” — även om inga skador ännu har rapporterats, så kan sådana mycket väl komma att visa sig senare — det är ett undergrävande av läkarnas möjligheter att handla på basis av det som skall ligga till grund för deras handlande, nämligen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Allmänna läkarinstruktionen, som jag har levt med i 40 års tid, talar om skyldigheten att ge patieterna de råd och, såvitt möjligt, den behandling som den sjukes tillstånd fordrar. De stridsåtgärder som de fackliga organisationerna på sjukvårdsområdet tillgrep — jag vill understryka att vad jag här talar om är endast stridshandlingar inom den offentliga sektorn, inte inom den privata — ledde enligt vad jag har inhämtat just till allvarliga störningar i verksamheten främst på de sjukhus som särskilt utvaldes till fackliga slagträn. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet om hon anser det rimligt att utomparlamentariska krafter skall kunna sätta sådana samhällsfunktioner som sjukvården ur spel och tillvälla sig beslutanderätten över omfattningen av och kvaliteten på den vård som det lagligen åligger samhällsorganen att tillhandahålla medborgarna? Jag skulle också vilja fråga om det är rimligt att samhällets företrädare skall behöva uppträda som supplikanter gentemot utomparlamentariska krafter i sina försök att fullgöra åliggandet att upprätthålla vitala samhällsfunktioner?
Herr talman! Jag vill understryka att den redogörelse jag har lämnat i dag är ett i högsta grad preliminärt bokslut för konsekvenserna av arbetskonfliktens verkningar. Som jag sade i svaret skall socialstyrelsen utvärdera detta noggrannare, och innan den utvärderingen är gjord kan jag inte ge ett definitivt svar på frågan om hur konflikten verkligen har slagit. Jag vet att det förekommit bekymmer bl.a. på laboratoriesidan, och jag vet också att man haft relativt stora bekymmer här och var i landet när det gäller journalskrivning och annat sådant som har viss betydelse för remittering av patienter. Det tillhör de frågor som också måste utvärderas. I slutet av mitt svar har jag redogjort för att regeringen skall diskutera konsekvenserna av en sådan här arbetskonflikt och vilka åtgärder som med anledning av den kan behöva vidtas. Innan den diskussionen är slutförd är jag inte beredd att ge Gunnar Biörck ett definitivt svar på hans frågor.
Herr talman! Statsrådet nämnde att regeringen kommer att diskutera de problem som konflikten har vållat. I anslutning därtill skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till statsrådet. Regeringen måste ändå ha förutsett möjligheten av en mera långvarig konflikt. Det vore därför intressant att få veta om regeringen hade någon beredskapsplan för sjukvården.
Herr talman! Jag kan tyvärr inte redogöra här för de överläggningar som regeringen hade under arbetskonflikten. De präglades nämligen av stor sekretess inom regeringskretsen. Sedermera, när möjligheter ges, kommer jag emellertid att lämna de upplysningar som kan lämnas.
Herr talman! Jag har förståelse för den synpunkten, och vi får väl ge oss till tåls när det gäller frågan om regeringens beredskapsplaner. Avslutningsvis vill jag säga, herr talman, att orsaken till att jag har engagerat mig i den här frågan är att jag i hela mitt liv har varit offentliganställd, under olika huvudmän. När vi 1965 tilldelades strejkrätt, upplevde jag det som en klar deklassering av vår yrkeskategori. Den som får lov att strejka är ju en person som kan undvaras. För dem som står i samhällets tjänst borde man enligt min mening principiellt kunna kräva ett annat och bättre system, eftersom arbetsnedläggelser inom deras områden alltid främst drabbar övriga medborgare, och bland dem de svagaste och mest utsatta. Jag tror också att jag kan säga att jag aldrig skulle ta order från fackliga befälspersoner, om de begärde av mig att jag skulle sätta mig upp mot samhället och vålla andra människor skada. Det finns inom sjukvården en etik, som måste stå över fackliga strider. Samhället måste å sin sida finna former för att på andra och värdigare sätt honorera dem som väljer att arbeta under sådana villkor.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag är beredd att redovisa regeringens syn på sjukvårdsregionsindelningen i landet. Bakgrunden till frågan är att det enligt tidningsuppgifter pågår arbete med att begränsa antalet sjukvårdsregioner. Enligt Karin Israelsson skulle detta allvarligt kunna inverka på Umeå sjukvårdsregion. Ulla Orring har frågat mig om de i pressen framkomna uppgifterna angående socialdepartementets arbete med ett nytt förslag till regionindelning är riktiga och, om så är fallet, varför jag har frångått min i Umeå framförda uppfattning om en utvidgning av Umeåregionen med Medelpad och Jämtlands län. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. När det gäller sakfrågan är jag inte beredd att nu redovisa regeringens syn. Överläggningarna med företrädarna för landstingen är ännu inte avslutade. Jag skall t.ex. den 30 maj träffa representanter för bl.a. Västerbottens läns landsting och diskutera Umeåregionens specifika problem. Jag vill dock säga till Karin Israelsson och Ulla Orring att jag vid bedömningen av den framtida regionindelningen bl.a. har den s.k. regionsjukvårdsutredningens betänkande som underlag. I betänkandet har man, i avsikt att stärka Umeåregionens förutsättningar att bedriva en bra regionsjukvård, föreslagit en minskning av antalet sjukvårdsregioner från sju till sex. Förslaget innebär att Medelpad och Jämtlands län förs till Umeåregionen. En minskning av antalet regioner från sju till sex medför dock stora problem, som berör de nuvarande Uppsalaoch Örebroregionerna. Vid mina diskussioner med företrädare för landstingen har framkommit önskemål om en indelning i fyra stora regioner med minst två regionsjukhus i varje. Ett sådant förslag har också diskuterats inom regionsjukvårdsutredningen. Det har emellertid inte närmare analyserats, eftersom utredningen stannat för ett sexregionsalternativ. Inom ramen för mina överläggningar har jag till företrädare för Västerbottens läns landsting ställt frågan hur man där skulle se på ett förslag, som innebär att Medelpad omedelbart fördes till Umeåregionen samtidigt som ett fyraregionsalternativ analyserades. I detta förslag skulle Umeåoch Uppsalaregionerna sammanföras till en region med bibehållande av de båda regionsjukhusen. Under hand har jag därvid fått så negativa reaktioner på förslaget att det f. n. inte är aktuellt. Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag vill ännu en gång peka på att svårigheterna är stora vid en sådan här förändring. Jag hoppas emellertid att de fortsatta överläggningarna med företrädarna för berörda landsting skall sluta i enighet.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsminister Holm för svaret på min fråga. Oron över det meddelande som stod att läsa i Västerbottens läns tidningar om nya riktlinjer för sjukvårdens utformning på det regionala planet blev stor. Skälen till den oro och förtvivlan som följde efter uppgifterna är många. Jag skall ta tillfället i akt och ange några. Enligt ett förslag som utredningen har kommit fram till och som accepterats av Landstingsförbundets styrelse och de grupper inom förbundet som utrett frågan skulle sjukhuset i Umeå utgöra ett av regionsjukhusen med ett upptagningsområde, motsvarande upptagningsområdet för högskolan. Därvid skulle då Jämtland, Härjedalen och Medelpad tillföras regionen. Patientunderlaget kunde beräknas till ca 900 000. Med hänsyn till de enorma avstånd som finns inom upptagningsområdet bör det av bl.a. de skäl som diskuterades i kammaren i går — vilka även angavs i utredningsförslaget — vara rimligt att anse Umeå som den naturliga lokaliseringsorten för de verksamheter som bedrivs på regionsjukhusnivå. I dag har det skapats en positiv forskningsmiljö vid Umeå lasarett, men en nedgradering av sjukhusets status skulle negativt återverka på forskningen i framtiden. Utbildning bedrivs i stor utsträckning i Umeå av vårdpersonal av alla kategorier. Inte minst betydelsefullt för den utbildningen är att Umeå sjukhus får ställning som regionsjukhus. Skulle utbildningen mista sin attraktivitet, kommer detta att negativt återverka på den framtida rekryteringen till tjänster ute i skogslänen. Ur regionalpolitisk synpunkt är ett förslag med Uppsala som regionsjukhus för alla Norrlandslän i det närmaste en katastrof. Ingen hänsyn tas till de patienter som hänvisas dit ner med ibland över 150 mil att resa. Deras möjligheter till kontakt med de hemmavarande minimeras. Menar de politiska partierna allvar med att vilja decentralisera verksamheten bör man även i handling visa detta. Det kan för icke boende i dessa län verka som om vi reagerar i onödan på diskussionsförslaget. Men det är av mycket stor betydelse för oss och för den fortsatta utvecklingen av de län vi representerar. Forskning och utbildning i framtiden kommer att ta hänsyn till om Umeå får utvecklas som självständigt regionsjukhus eller ej. Frågan gäller egentligen också om skogslänen får en möjlighet till utveckling. Alla dessa förhållanden ger en bild av den oro som dessa uttalanden väckte. Kravet är nu att inga ytterligare utredningar tillsätts utan att det utredningsförslag som föreligger och som godkänts av de inblandade intressenterna med det snaraste genomförs. Utredningen har arbetat under en lång tid, och det vore synnerligen ansvarslöst om man inte i detta skede gjorde det slutliga ställningstagande som bör göras i denna fråga. Naturligtvis utesluter det inte överläggningar med berörda landsting.

Herr talman! Jag ber också att få tacka statsrådet för svaret. Jag tolkar svaret som en bekräftelse på att förslaget om sex regioner står fast och att Umeåregionen kommer att utvidgas. Som jag redan nämnt i min fråga till statsrådet bedömer vi från Västerbottens län förslaget om regionvårdsindelningen som utomordentligt viktigt för vår sjukvård, inte bara för länet utan för hela Norrland. I nuläget är Umeåregionen den region som har den minsta folkmängden, 650 000 invånare, medan Uppsala har ca 1,3 miljoner och Stockholm 1,6. Detta medför stora nackdelar med hänsyn till det patientunderlag som erfordras för att upprätthålla en adekvat medicinsk standard vid regionsjukhuset, som tillika är ett undervisningssjukhus. Redan då 1960 års proposition framlades var målsättningen att varje region skulle ha ett befolkningsunderlag på en miljon invånare. Dåvarande medicinalstyrelsen framhöll redan då att det vore önskvärt med en utökning av Umeåregionen — Uppsalaregionen skulle ändå inte bli för liten. För Umeå regionsjukhus del är avgörandet om att regionunderlaget skall utökas ett mer än efterlängtat beslut. Det pågår ett generalplanearbete med ett projekt för ombyggnad av sjukhuset. Men det är svårt för den lokala förvaltningen och landstinget att fastställa det exakta vårdplatsantalet så länge beslutet om regionindelningen saknas. Vi avvaktar därför ett snart besked. Det här är också en viktig solidaritetsfråga för oss i Norrland. Såvitt jag nu har erfarit har även jämtlänningarna visat sig intresserade av ett samarbete inom Umeåregionen på vissa villkor. Ett av de villkoren förutsätter ett fungerande kommunikationsnät med bra förbindelser till och från Umeå. Här ställs krav på ett vidgat allmänt samhällsansvar för en gemensam trafikplanering för Norrlandslänen. Vi är också helt öppna och positiva för ett utvidgat organisatoriskt och systematiskt samarbete med Uppsalaregionen. Förslaget innebär ju t.ex. att thoraxkirurgi inte skall bli en Umeåspecialitet. En vidgning av regionen medför framför allt att vi kan inte bara vidmakthålla utan även successivt utveckla specialistvården i nivå med övriga specialenheter i Sverige. Och därmed bildas en stark enhet som underlag för forskning och utbildning. Kommer inte förslaget att genomföras blir Umeå en b-enhet som inte kommer att vara attraktiv, vilket medför negativa effekter för utbildning, forskning och sjukvård i norr. F.n. är Norrland det mest betydande bristområdet när det gäller läkartillgången. Genom ett väl utvecklat regionsjukhus med en kvalitativt och kvantitativt god utbildning av läkare kan vi starkt bidra till att reducera bristen på läkare, och då tänker jag framför allt på Norrbotten. Vissa undersökningar som gjorts tyder på att läkare som fått sin utbildning i Umeå stannar i Norrland. Jag vädjar därför till statsrådet att tänka på de här förhållandena då det gäller regionindelningen.
Herr talman! Det har aldrig varit tal om att Umeåsjukhuset skulle förlora sin status som regionsjukhus. Tvärtom har jag flera gånger betonat att underlaget för Umeåsjukhuset som regionsjukhus skall stärkas. De uttalanden som förekommit i pressen där uppe och som har tillskrivits mina medarbetare i departementet saknar verklighetsunderlag. Mina medarbetare har förnekat att de har gjort dessa uttalanden. Jag måste alldeles självklart ta hänsyn till samtliga landsting som berörs av den nya regionsjukvårdsindelningen. Det går inte att bara lyssna på ett. Det är det som gör att det är ett mycket svårt arbete med den nya regionsjukvårdsindelningen, och den tar sin tid. Det är min absoluta strävan att försöka tillgodose så många önskemål som möjligen kan tillgodoses i denna fråga. Jag vill också betona att min strävan är att lägga fram den här propositionen så snabbt det någonsin är möjligt.
Herr talman! Jag är tacksam för att Elisabet Holm försöker få fram en proposition så snabbt som möjligt och att det vi fick läsa i våra tidningar där hemma saknar grund. Jag hoppas i alla fall att det som vi i dag har fått framföra här skall stärka det förslag som kommer från utredningen. Vi ser det som synnerligen nödvändigt att Umeåsjukhuset får behålla sin status.
Herr talman! Jag noterar statsrådet Holms positiva inställning till Umeå. Den framfördes ju också vid statsrådets besök i Umeå. Jag har själv varit ordförande för regionsjukhuset i sex år och känner väl till sjukvården där. Förslaget att Medelpad omedelbart skulle tillföras Umeåregionen kan i och för sig verka intressant, men vissa grenar av specialistsjukvården, bl.a. onkologi, ligger f. n. på Umeå regionsjukhus. Ett förslag med fyra regioner skulle vara mycket olyckligt för regionsjukvården i Norrland. Det aktiva lokaliseringsarbete som förläggningen av regionsjukvården till Umeå innebar skulle inte på samma sätt kunna fullföljas. Jag poängterar ytterligare att det skulle vara till men för sjukvården i Norrland med fyra regioner.

Herr talman! Anders Gernandt har frågat mig om jag är villig att medverka till att filmen ”The Sandberg Injection” visas för bl.a. riksdagens ledamöter före ställningstagandet i frågan om legitim användning av THX-preparatet för injektion i vårt land. Det är riktigt att dr Elis Sandberg ställer en film till förfogande om THX-preparatet och dess användning. Jag kommer inom den närmaste framtiden att föreslå regeringen en proposition till riksdagen med förslag om användning av vissa naturmedel för injektion. Om riksdagens ledamöter har intresse av att se filmen, kan riksdagen ta initiativ till att filmen visas. Någon medverkan från min sida erfordras inte.

Herr talman! Tack, statsrådet Holm, för svaret, som naturligtvis inte innehåller så mycket som man hade önskat. Man kan ju inte begära att ett statsråd skall gå från sin arbetsplats till riksdagen för att tala om en film som riksdagen givetvis kan skaffa hit ändå, utan avsikten med min fråga var väl litet mer att verka i den anda som jag har gjort tidigare och vill fortsätta att göra för alla de människor som dels anser sig behöva THX, dels har intresse av att det är tillgängligt. Från det hållet har man ansett att riksdagsledamöterna bör informeras på ett lämpligt sätt om THX, men man kan inte begära att riksdagsledamöterna skall kunna informeras rent medicinskt-tekniskt i frågan. Däremot kan de informeras i humanitärt avseende. Det är väl mest sådant som filmen innehåller — hur människor anser sig ha blivit hjälpta och hur injektionen går till och annat sådant som är förståeligt för oss som skall försöka hjälpa allmänheten till det bästa. Även de människor som har en sådan naturenlig läggning att de vill nyttja naturmedel bör ju få samma tillgång till samhällets omsorger som de människor som håller till godo — om jag får uttrycka det så — med syntetiska medel och litet hårdare preparat. Det är nu många som väntar på en gynnsam proposition, och jag kanske därför vid det här tillfället och mot bakgrund av frågan om visning av filmen får erinra om en SIFO-undersökning 1976. Av de över 1 000 människor som då tillfrågades var det dock 65 96 som ansåg sig kunna lita på att THX botar och läker, och 72 9 ansåg att preparatet skulle behöva vara tillgängligt för allmänheten, gärna — givetvis — genom att sakkunniga läkare och sköterskor kunde ge injektionerna. Naturligtvis kommer det att bli fortsatta resonemang om det här, kanske i långa tider, om propositionen blir ogynnsam för medlet. Men jag skall under den halva minut som jag har kvar av min taletid be att få erinra om att det var vetenskapare som tidigare gjorde kvacksalveriutredningen — liksom det är vetenskapare som har gjort THX-utredningen. På den tiden jämställde man sådana människor som i dag är fullt godkända — talpedagoger, psykoterapeuter, psykoanalytiker, fotspecialister och kiropraktorer — med leddragare, bengubbar, åderlåtare, kopplare, igelsättare och kloka gubbar och gummor över huvud taget. Man har alltså fått ändra på sig, och det kan hända att även de vetenskapligt skolade får lov att ändra uppfattning i THX-fallet.
Herr talman! Det är alldeles självklart att det är bra om riksdagens ledamöter skaffar sig information innan de fattar beslut i en bestämd fråga. I den här speciella frågan angående THX kan riksdagens ledamöter skaffa sig information helt utan min medverkan; de behöver inte på något sätt be mig om lov att göra det. Jag har alltså svarat på den fråga som Anders Gernandt ställde. Sedan ankommer det på riksdagens ledamöter själva att handla i den här frågan.
De kommunala m? eller 200-250 kr. per månad för en trerumslägenhet. En stor del av kraven är beroende av försämringar genom statliga beslut, slopande av underhållsoch hyresförlustlånen, kortare amorteringstider och uppräkning av garanterade räntan på lån.
Herr talman! Bara helt kort till slut, när vi ändå är inne på frågan om THX och filmen.
En betydande enighet råder nu bland politiker, bostadsföretag och hyresgäster om att aviserande hyreshöjningar är varken politiskt eller socialt möjliga att genomföra och att regering och riksdag nu snabbt måste öka stödet till ”allmännyttan”. Är regeringen beredd, mot bakgrund av de senaste årens hyresutveckling och aviserade hyreshöjningskrav från årsskiftet 1980-81, att snabbt vidta eller föreslå åtgärder för att stoppa eller begränsa hyreshöjningarna, och i så fall vilka åtgärder?
Men, som sagt: Tack för svaret! Vi hoppas att statsrådet är hygglig mot de litet naturenligt tänkande människorna vid författandet av propositionen.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om regeringen är beredd, mot bakgrund av de senaste årens hyresutveckling och aviserade hyreshöjningskrav från årsskiftet 1980-1981, att snabbt vidta eller föreslå åtgärder för att stoppa eller begränsa hyreshöjningarna, och i så fall vilka åtgärder. Ivar Nordberg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att begränsa de av de allmännyttiga bostadsföretagen redovisade hyreshöjningsbehoven. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Inledningsvis vill jag erinra om att statens och kommunernas direkta och indirekta subventioner till bostadssektorn är betydande. År 1979 kan subventionerna i form av bostadsoch räntebidrag samt via skattesystemet preliminärt beräknas ha uppgått till mer än 15 miljarder kronor. Mellan åren 1978 och 1979 beräknas subventionerna ha ökat med ca 2 miljarder kronor. Ökningen år 1980, jämfört med år 1979, torde bli ännu större. Jag har i olika sammanhang, bl.a. i årets budgetproposition , betonat att det inte är rimligt att räkna med någon väsentlig höjning av subventionsnivån i framtiden. Det finns därför anledning att fortlöpande överväga inriktningen av dessa subventioner med hänsyn till såväl de fördelningspolitiska som de bostadspolitiska effekterna och till de ekonomiska konsekvenserna för staten och kommunerna. Riksdagen har inte haft något att erinra mot dessa uttalanden. Sådana överväganden pågår f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att under detta år, när regeringen har haft möjlighet att bedöma hur reglerna för villabeskattningen bör utformas, föreslå regeringen att lägga fram vissa förslag om ändrade regler för räntebidrag med verkan från år 1981. I detta sammanhang kommer bl.a. de allmännyttiga bostadsföretagens situation att övervägas.

Herr talman! Jag tackar för bostadsministerns svar på min fråga. Jag vill börja med direkt, så att bostadsministern får möjlighet att fundera på det, att ställa ett par kompletterande frågor, som det faktiskt är nödvändigt att ställa med anledning av svaret. 1. Hur fördelar sig de subventioner på 15 miljarder kronor som bostadsministern talar om då det gäller egenägda hus och hyreshus? 2. Kan man räkna med någon höjning av subventionsnivån i framtiden när bostadsministern talar om att man inte kan räkna med någon väsentlig höjning? 3. Behöver man verkligen överväga inriktningen av subventionerna på bostadssektorn mot bakgrunden av de faktiska förhållandena och vad man känner till? Låt mig sedan säga att vi på detta område har en synnerligen allvarlig situation. Den bostadspolitiska verkligheten visar att de av riksdagen fastställda bostadspolitiska målen inte kunnat upprätthållas av de borgerliga regeringarna. Klyftorna mellan bostadspolitikens vinnare, villaägarna och privata fastighetsägare, och dess förlorare, hyresgästerna, bara växer. Hyresutplundringen ökar i allt hastigare takt, samtidigt som bidragen till småhusägarna blir allt större och de privata fastighetsägarna gör allt större vinster. Från kommande årsskifte — ja, i en del fall redan från den 1 juli eller den 1 oktober i år — kommer nya hyreshöjningskrav, som är större än någonsin. Som jag i motiveringen till min fråga påpekat är allt flera som berörs av den pågående utvecklingen på det klara med att det nu är varken politiskt eller socialt möjligt att låta sådana hyreshöjningskrav slå igenom i hyrorna. Det finns helt enkelt inte utrymme för detta hos vanliga hyresgäster. Hyreshöjningarna måste stoppas, och på sikt måste hyrorna sänkas. En omfördelning av subventionerna måste ske genom att man överför en del medel från ägarsektorn till hyressektorn. Ett särskilt riktat statligt stöd måste införas till de kommunala bostadsföretagen.

Herr talman! Först ett svar på Tore Claesons fråga om fördelningen av de direkta och indirekta subventionerna: dessa finns redovisade i årets budgetproposition. Tore Claeson räknade vidare upp en del åtgärder som borde vidtas, och jag undrar bara om det också finns med någon anvisning om hur dessa skall betalas eller om det som vanligt från vpk:s sida bara är en önskelista, som är omöjlig att finansiera. Med anledning av Ivar Nordbergs sista fråga, om förslagen i höst kommer att vara ett steg mot en utjämning, vill jag säga att detta är den inriktning som man har på det arbete som nu pågår inom de olika departementen i regeringskansliet. Låt mig vidare något få kommentera frågeställarnas spörsmål i övrigt. Först vill jag konstatera att kallhyresutvecklingen har varit måttligare än vad som motsvarar prisutvecklingen i stort. Jag beklagar att vi inte fått möjlighet att fullt ut genomföra regeringens ekonomiska paket, inkl. prisoch hyresstoppen. Det skulle verksamt ha bidragit till en lugnare hyresutveckling inte bara för i år utan också för 1981. Båda frågeställarna utgår — vilket Ivar Nordberg återigen tog upp — från av SABO presenterade hyreshöjningskrav på 35 kr. per kvadratmeter. Vi skall ha klart för oss att detta är ett räkneexempel som framlagts av den ena parten, nämligen fastighetsägarna, i förspelet till de förhandlingar som skall äga rum i höst. Frågeställarna påstår också att kraven i huvudsak är resultat av statliga beslut. Låt mig bara konstatera att nästan hälften av kraven består av underhållskostnader, nämligen 17:44 kr. Det är en fråga som parterna själva helt har kontrollen över.

Herr talman! Det är inte länge sedan Birgit Friggebo och jag hade ett litet meningsutbyte här i riksdagen. Då talade Birgit Friggebo också om vpk:s önskelista och sade att vi skulle redovisa var pengarna skulle tas. Jag gav besked då, och jag tänker inte ta upp tid med att göra det en gång till. Jag rekommenderar Birgit Friggebo att titta i det protokollet så får hon besked. Vi har redovisat hur man skall kunna klara de åtgärder som behövs för att stoppa hyreshöjningarna. Det som är viktigt i det här sammanhanget är om det finns någon vilja att ta itu med hyresutvecklingen. Det är rätt ointressant för hyresgästerna om kallhyreshöjningarna inte varit lika snabba och lika höga. Det har inte hyresgästerna ett dugg glädje av, de får lov att betala den totala hyran, och det är det som utgör det stora problemet för dem. Att jag ställt frågan om vad regeringen tänker göra åt de stora hyreshöjningarna beror inte på att jag tycker det är roligt att fråga, utan det beror på — om Birgit Friggebo inte uppfattat det — att ett av de största problemen för människorna i vårt land just nu är hur de skall kunna klara sina levnadskostnader och de höga Jag är ledsen över att behöva konstatera att det inte finns ett enda rakt besked i svaret. Det finns inte några konkreta åtgärder angivna som regeringen tänker vidta för att bromsa hyresutvecklingen och hålla hyrorna nere. Vad är det som hindrar regeringen från att genomföra åtgärder som skulle bromsa eller stoppa denna hyresutveckling? Den löneuppgörelse som träffats på arbetsmarknaden kan i vart fall inte utgöra något som helst hinder för sådana åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag uppskattar den attityd som Ivar Nordberg presenterar i debatten. Det vi nu skall jobba fram, som riksdagen sedermera skall fatta beslut om, är väldigt bekymmersamt. Det är svårt att inom vissa givna ramar hitta den största möjliga rättvisan. Det är precis den inriktning som arbetet i regeringskansliet har. Men det är klart att man också, när man gör förändringar, måste vara vaksam över att de inte för hårt drabbar vissa grupper i samhället. Jag är inte helt rudis på detta att göra hyreskalkyler, och jag har mycket noggrant granskat de räkneexempel som fastighetsägarna har tagit fram i inledningsskedet av förhandlingarna. Låt mig säga att det finns många synpunkter på nivån, bl.a. i teknisk mening, för hur man räknar.
Herr talman! Det finns vissa givna ramar som man inte kan gå utanför hur långt som helst — det kan jag också acceptera. De förslag som vi från vpk:s sida har ställt om kortsiktiga lösningar för att ta itu med den akuta situationen på bostadsmarknaden skulle inte ha medfört sådana påfrestningar att de inte hade varit möjliga att genomföra inom de här ramarna. Jag vill än en gång understryka vad jag flera gånger i tidigare debatter har understrukit, nämligen att vad vi vill åstadkomma är bl.a. — och det skulle klara de största problemen — en omfördelning av stödet på bostadssektorn, en omfördelning som skulle betyda att ägarsektorn skulle få mindre och hyressektorn mer.

Herr talman! Jag kan inte gå in på alla de siffror som här presenteras. Vi har i budgetpropositionen visat på en del siffror, och det kommer fram ytterligare siffror inför det beslut som senare skall fattas. Det går emellertid inte att lämna utanför de kostnader av annan art som finns inom bostadsföretagen. Jag sade här tidigare att nästan hälften av de krav som nu ställs gäller underhållskostnader. Det är min övertygelse att hyresgästerna måste ges ett väsentligt större inflytande över sitt boende. När vi införde underhållslånen sade vi att vi skulle ge parterna andrum att skapa förutsättningar för detta större inflytande för hyresgästerna. Jag tror faktiskt att det är ett överlevnadsvillkor för hyresrätten att hyresgästerna får möjlighet att själva påverka bostadskostnaderna, bl.a. genom att kunna välja servicenivå. Det gäller då också underhållet. Vi får inte stirra oss blinda bara på de statliga stödformer och insatser som finns. Det måste till ett helt annat synsätt också ute i företagen.

Herr talman! Tore Claeson säger att det inte råder några delade meningar när det gäller hyresgästernas boendeinflytande. Nej, inte när det gäller att tala om det, men jag tror definitivt att så är fallet när det gäller den praktiska hanteringen. Jag tycker nog att Ivar Nordbergs uttalande här i viss mån tyder på det. Jag menar att hyresgästerna måste ha möjlighet att välja servicenivå, även när det gäller underhållet. Om hyresgästerna vill sänka servicenivån — här skall valfrihet råda — skulle det kunna bidra till en minskning av den bas som man utgår från vid beräkningen av kostnadsutvecklingen och hyresökningarna, vilket i sin tur verksamt skulle kunna bidra till att hyreshöjningarna blev mindre. Men det viktiga är inte att vi skall säga att hyresnivån och basen för hyreshöjningar skall minskas, utan att hyresgästerna skall ha möjlighet att själva välja. Vill man betala för mer service — O.K., då får man ställa upp med mera pengar.

Herr talman! Nu är vi tillbaka igen i det resonemang som Birgit Friggebo uppehöll sig vid för ett par år sedan — att hyresgästerna skulle överta trappstädningar och annan service för att spara på boendekostnaden. Är det den vägen som Birgit Friggebo tänker sig att man skall gå då det gäller ett ökat boendeinflytande, ja, då är vi inte överens. Birgit Friggebo måste ju vara medveten om att de som bor i hyreshus många gånger har valt den boendeformen på grund av att de är i behov av den service som där kan ges, bl.a. när det gäller trappstädning och snöskottning. Att nu återigen börja diskutera på en sådan nivå och sådana frågor är att försöka gå runt hela problemet. Man löser inte problemet genom att framställa det som att hyresgästerna skall få möjlighet att avstå från en del förmåner som de har i samband med sitt boende. Det skulle bara medföra risker för både sämre utrymmesstandard och sämre utrustningsstandard, så på den punkten är vi icke överens.

Herr talman! Jag uppskattar att parterna har träffat ett avtal om boendeinflytande. Men trots det tycker jag att det går mycket långsamt. Tore Claeson! Jag har aldrig talat om att hyresgästerna skall gå ut och städa i trappuppgångarna för att därmed klara hyrorna. Däremot har jag sagt att människor skall ha möjlighet att själva avgöra den service de vill ha och betala för. Jag tycker, herr talman, att den här debatten visar att det finns stora åsiktskillnader i fråga om vad hyresgästerna skall ha inflytande över i sitt boende.

Herr talman! Vi skall i dag behandla regionalpolitiken. Den har litet ironiskt här i riksdagen betecknats som Hembygdens dag. Jag måste säga att jag inte ser något fel i det. Tvärtom har vi, efter att ha valts i de olika valkretsarna, skyldighet att tillvarata våra läns intressen. Att dessutom framföra sina synpunkter dialektalt, som vår värderade talman gör, tycker jag är värt all uppskattning. Jag tycker vi skall låta synpunkterna brytas mot varandra och på så sätt få fram helheten för landets bästa. Intresset för dessa frågor återspeglas också i ett mycket stort antal motioner, inte mindre än ett sjuttiotal — detta trots eller kanske till följd av att vi förra året företog en ganska ingående genomgång av regionalpolitiken. Regionalpolitikens mål har formulerats av socialdemokraterna på följande sätt: ”Människor i olika regioner skall erbjudas likvärdiga sysselsättningsmöjligheter och en likvärdig tillgång till social, kommersiell och kulturell service samt en god miljö.” Man kan säga att det är en mycket hög målsättning. Det är naturligt att ta itu med problemen på de orter där anhopningen av dem är störst, dvs. i Norrlandslänen eller skogslänen, som de också kallas. Självfallet finns det också betydande problem att uppmärksamma i de södra delarna av landet. Jag är medveten om att fjolårets regionalpolitiska beslut kanske inte till alla delar var perfekta. Jag tror heller inte att de någonsin kan bli det. Regionalpolitiska frågor kräver ofta lösningar av långsiktig karaktär. Utskottet har resonerat sig fram till att detta år får bli något av ett mellanår, där vi får se vad som inträffar efter de beslut som togs i fjol. Det här hindrar emellertid inte att i varje fall vi socialdemokrater har framfört viss kritik mot den förda regionalpolitiken. En grundläggande förutsättning för att nå goda resultat inom regionalpolitiken är möjligheten att öka den totala sysselsättningen i landet och då i första hand industrisysselsättningen, eftersom det är den som man lättast flyttar. Servicesysselsättning av olika slag, dvs. den offentliga sektorn, skall naturligtvis finnas i de områden där människorna bor. Vi menar att det är just inom industrisysselsättningen som den fundamentala bristen finns i de borgerliga regeringarnas politik. Man skyller på konjukturnedgång och självklart också på de stigande oljepriserna, men det är långt ifrån hela sanningen. Om vi ser tillbaka i statistiken, finner vi att den socialdemokratiska regionalpolitiken under 1970-talets första hälft var framgångsrik. Den tidigare avflyttningen från skogslänen ersattes av en nettoinflyttning dit, och man fick där en ökad andel av industrisysselsättningen i landet. 1977 stagnerade denna utveckling, och fr.o.m. 1978 har det i stället skett en markant minskning av sysselsättningen i dessa svårt utsatta län.

Under vissa perioder den senaste tiden har ökningen i Stockholms län varit dubbelt så stor som för landet i övrigt. Detta är märkligt, för att inte säga uppseendeväckande. Ett av de nuvarande regeringspartierna, centerpartiet, som åtminstone förut var det största borgerliga partiet, har i alla sammanhang sjungit decentraliseringens höga visa. Centerpartiet har i trepartiregeringen hela tiden innehaft statsministerposten och dessutom departementsansvaret för regionalpolitiken. Inför 1976 års val lovade centern 270 000 nya jobb i industrin bara man kom till makten. Under den tid som gått har man tillåtit en utveckling som är tvärtemot de givna vallöftena. Vi vet att det dagtingas ganska friskt i centerpartiet, men hur blir det med trovärdigheten? I sammanhanget är det värt att notera ett annat ”lappkast” från centerpartiets sida. År 1975, då centern befann sig i oppositionsställning i riksdagen, krävde partiet i en motion, som följdes upp i en reservation, att det skulle utgå, som det hette, ”väsentligt större anslag för regionalpolitiskt stöd”. Det var alltså under en tid då, som jag förut har pekat på, sysselsättningen i skogslänen ökade. I år är förhållandet det motsatta. I år har centerpartiet, med ansvar för industridepartementet och företrätt av industriminister Åsling, begärt att anslagen skall minskas avsevärt! Man ställer sig frågan: Börjar inte dessa kast bli litet tvära? Har folk möjligheter att följa med i denna utveckling och förstå vad det är fråga om? Jag tror att många nu begriper det. Industriministern säger att neddragningen inte skall ses som en minskning av ambitionerna. Nej, kanske det. Ser man på resultatet av regionalpolitiken sedan de borgerliga regeringarna fick makten, är det måhända så att ambitionerna inte varit så höga. På mig förefaller det emellertid inte så särskilt trovärdigt. Detta gäller i all synnerhet sedan vi de sista av dessa dagar har fått uppleva att regeringen lägger fram en proposition där man föreslår att byggnadsarbetare i Norrland och i Värmland skall få ersättning med 15 000 kr. om de flyttar till Stockholm. Efter vad som sagts förut hade jag aldrig väntat mig någonting sådant ifrån en regering som är ledd av en centerpartistisk statsminister. Det finns naturligtvis flera skäl till den negativa utvecklingen av regionalpolitiken. Ett är att den totala sysselsättningen har minskat avsevärt under senare tid. Industriinvesteringarna har gått ned mycket kraftigt. Trots regeringens miljardgåvor till företagen har det blivit så. Man hade den uppfattningen att bara företagen fick pengar, då skulle de också investera. Nu har det, som sagt, inte alls blivit på det sättet. Därför har det inte funnits något stöd för regionalpolitiken i en övergripande sysselsättningsplanering. Vi socialdemokrater hävdar att det måste vara fel att ge företagen ekonomiska tillskott utan att ställa några krav på motprestationer. Ta t.ex. vad som hänt inom skogsindustrin och som återspeglades här i veckan! Till Södra Skogsägarna gav man ett anslag på 500 milj.kr. utan att ställa några krav, men när de fått pengarna tackar de för dem genom att säga att de skall lägga ned ett antal företag, vilket berör drygt 1000 människor. Det enda regeringen i dag hänvisar till är att man förutsätter att dessa företag skall visa samhällsansvar. Ifrån socialdemokratisk sida har vi föreslagit en systematiskt uppbyggd industriplanering på olika områden. Jag hänvisar här till det socialdemokratiska näringspolitiska programmet. Jag hinner inte gå in på det nu, men detta program är en av förutsättningarna för att vi skall kunna driva en vettig regionalpolitik. Förutsättningen för att skapa nya industrijobb är att vi har en aktiv politik på detta område, annars är all regionalpolitik omöjlig. Vi tror också att det är nödvändigt att införa etableringskontroll av den anledningen att företagen blir större och större och därmed också färre och färre, dvs. vi får mindre att lokalisera undan för undan. Nu vet jag från tidigare interpellationsdebatter att industriministern inte är intresserad av planering. Jag har haft debatter med honom om glasindustrin, om träindustrin, om massaindustrin osv. Men han vill inte vara med om någon planering på dessa områden. Därför förvånar det inte mig att regeringen tar så lätt på den länsplanering som pågår ute i länen. Från utskottet har vi uttalat att länsplaneringarna måste följas upp på ett mer åtgärdsinriktat sätt. Därför skulle jag vilja ställa några frågor, och eftersom inte industriministern är här får jag väl rikta dem till utskottsoch regeringsföreträdarna. Varför har det inte skett någon uppföljning av länsplaneringarna under senare år? Varför följer regeringen inte upp länsplaneringarna med åtgärdsprogram? I en reservation har vi sagt att vi i fortsättningen väntar oss en redovisning från regeringen. Vi är också intresserade av att få veta vilka medel regeringen avser att använda för att få denna länsplanering mera åtgärdsinriktad. Det räcker inte, menar vi, med att bara justera planeringstalen allteftersom förändringarna inträffar. Vidtar regeringen bara sådana åtgärder kan den lika gärna låta en datamaskin sköta den detaljen. Länsplaneringsarbetet måste enligt vår uppfattning få ett annat resultat. Utvecklingen måste påverkas. Det förhållandet att det har väckts ett stort antal motioner i dessa frågor visar att det råder stor oro ute i landet för den egna bygdens utveckling, för sysselsättningen på hemorten. Och det är helt naturligt att det är på det sättet. Vi vet att de stora svårigheterna finns i skogslänen, och där har också de kraftigaste åtgärderna satts in under en följd av år. Men enligt vår uppfattning är åtgärderna otillräckliga — samordningen är för dålig. Vi vet att oron är mycket stor på varvsorterna, för att ta ett annat exempel. Vi socialdemokrater är oense med regeringen om hur de frågorna skall lösas. Problemen i sydöstra Sverige, i Kalmar och Blekinge län, som jag naturligtvis känner väl till, vill regeringen i stort sett bara glida förbi utan att bry sig om dem. Och jag skulle kunna räkna upp ett flertal län där man, om man läser motionerna, kan konstatera att oron och bekymren är stora. I dessa län har det gjorts ett omfattande arbete i länsplaneringen, och förslag har lagts fram om olika åtgärder som man begär skall vidtas. Men till vilken nytta? Vad tänker regeringen göra åt de förslag som kommer fram i länsplaneringarna? Jag sitter själv med i länsstyrelsen i Kalmar län, och vi har frågat regeringen vad den har tänkt göra för att skapa den sysselsättning som vi vill ha — jag förmodar att förhållandena är ungefär desamma i hela landet. Vi fick till svar att det hade anslagits 800 000 kr. till länet. Och det skulle räcka till praktiskt taget alla de förslag till åtgärder som vi hade lagt fram! Det är helt orimligt. Mig förefaller regeringen vara ointresserad av dessa frågor — jag kan inte tyda det på annat sätt. I annat fall måste bristen på handling bero på oförmåga, och jag betvivlar att det är förklaringen. Man tror som vanligt att det är det privata näringslivet — den osynliga handen — som skall klara problemen och skapa sysselsättning. Men i den spekulationsekonomi som vi har i dag har näringslivet någonting helt annat för sig. Det har belysts i de ekonomiska debatter som vi haft här tidigare, och därför skall jag inte gå in på det. Näringslivet struntar helt enkelt i regionalpolitiken. Det är inget tvivel om det. Man ser bara till att man placerar sig där man vill vara. Därför måste regeringen i fortsättningen redovisa inför kammaren hur man tänker ta tag i dessa frågor, vad man vill åtgärda och hur. Från socialdemokratisk sida har vi lämnat förslag till olika former av åtgärder — näringspolitiska, sysselsättningspolitiska osv. Men för regeringen måste det bli nödvändigt att leva upp till de löften och de yviga regeringsdeklarationer man har avgivit under ett par år. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande 23. Jag har i huvudsak uppehållit mig vid reservation 1, och mina partivänner i utskottet kommer att ta upp de övriga reservationerna till närmare behandling.

Herr talman! Vilket är det bästa sättet att undergräva demokratin? — Det är att skapa främlingskap hos människorna inför politiken. Och hur gör man det? — Man gör det genom att som politiker använda ord, som ingenting betyder. Man gör det genom att låtsas sammanhang, som uppenbarligen inte finns. Man gör det genom att påstå sig göra något, som det för alla inkl. en själv är uppenbart att man inte gör. Det är vad som sker när riksdagspolitiker säger sig syssla med regionalpolitik. Från vpk menar vi att det måste bli ett slut på denna ovärdiga kurragömmalek. Den skadar demokratin. Den gör politiken antingen obegriplig eller löjlig. Man måste börja med att fastställa den verkliga situationen, det verkliga utgångsläget. Regionalpolitiken här i landet sägs ha vissa mål. Människor i alla delar av landet skall ha likvärdiga levnadsförhållanden. Balans mellan regionerna skall eftersträvas. Det är nu i 15 år som regionalpolitiken har verkat. Under denna tid har obalansen mellan regionerna ökat. Krisregionerna har kommit djupare ner i krisen. Skillnaderna mellan regioner i fråga om sysselsättning, antal människor i arbete och arbetslöshetens nivå har blivit större, inte mindre. De regionala kriserna har spritt sig. Regionala problem finns nu inte bara i de s.k. skogslänen. De finns i Bergslagen. De finns i den västsvenska tekoregionen. De finns eller är på väg i varvsregionerna. Det är som om hela landet håller på att bli ett regionalt krisområde, en sorts utkantsdistrikt i den västeuropeiska ekonomin. Vad betyder då detta? Det måste betyda att politikerna inte menar vad de säger. De kan ju inte eftersträva balans, utjämning, rättvisa. Det som kallas regionalpolitik verkar uppenbarligen inte i den riktningen. Någon gång borde riksdagen och dess arbetsmarknadsutskott ställa sig frågan varför det är så och inte bara avge betänkanden, som om verkligheten där ute inte fanns. Om man vidare säger att man vill ha rimlig balans, likvärdighet och utjämning mellan olika delar av landet, då kan man inte sedan på andra områden än regionalpolitikens föra en politik i rakt motsatt riktning. Man kan inte först säga: Vi skall skära ner stålindustrin, vi skall banta ner tekoindustrin, vi skall slå ut två tredjedelar av enheterna inom skogsindustrin — och sedan komma och säga: Vi skall ha utjämning, vi skall ha likvärdighet mellan regionerna. Man kan inte ena dagen säga: Horndals bruk skall läggas ner — och nästa dag säga: Människorna i Horndal skall ha arbete och likvärdiga förhållanden med andra orter och regioner. Men det är just detta man gör. Man kör med budskap som upphäver varandra. Och en politik som består av delar som upphäver varandra resulterar bara i att utvecklingen har sin gång utan att den påverkas av politikernas åtgärder. Därmed blir människornas tilltro till politikerna till sist lika med noll. Man borde äntligen fråga: Vad håller vi egentligen på med i den s.k. regionalpolitiken? Vi har en länsplanering. Ambitiösa och duktiga människor samlar data, analyserar och söker fastställa länens och orternas problem och behov. Ett oerhört arbete läggs ner på detta. Vad gör vi då med produkten av det arbetet? Vad betyder det när vi säger att vi ”planerar”? Jo: Till att börja med fastställer man en s.k. planeringsram. Den uttrycks i vissa befolkningstal för länen, och man säger: Detta skall vi arbeta för, detta skall vi planera för. Så följer man efter en tid upp utvecklingen. Då visar det sig att den tenderar mot en helt annan nivå inom planeringsramen än den man först antog. Då ändrar man helt sonika planeringens riktmärke i enlighet med den utveckling som man kan konstatera. Detta kallas på fint språk för rullande planering. Var och en måste inse att detta är ett skämt. Vad är det för planering? Varför inte lika gärna säga: Vi följer låt-gå-principen. Vi kan inte påverka utvecklingen. Vi vill inte påverka den. Vi anpassar riktmärkena efter en utveckling som vi ytterst inte styr, utan som bara kommer. Allting flyter. Varför håller man då på med dessa språkliga dimridåer och talar om länsplanering, planeringsramar, målsättningar och vad det nu är för ord man hittar på? På det här sättet blir ju regionalpolitiken ett hån mot människorna ute i regionerna, ett sätt att driva med länsstyrelserna och deras tjänstemän som arbetar med länsplaneringen. Det är ungegär som att säga: Vi skall åka från Stockholm till Luleå — det är vårt mål. Men efter en timme upptäcker man att man inte alls är på väg till Luleå, utan kanske till Östersund. Tåget har liksom vikit av och slagit in på en annan linje. Och då säger man: Vi ändrar planeringsmålet, vi far till Östersund. Men efter ytterligare en timme upptäcker man att man inte heller är på väg till Östersund, utan meri riktning mot Sveg, och så ändrar man resmålet ännu en gång. — Man frågar sig vad det tjänar till att sätta upp resmål, när man saknar vilja och möjlighet att styra tåget, och när tågföraren inte är bunden av några riksdagsbeslut. En regionalpolitik som det är någon mening i måste se ut på ett annat sätt. Man måste fastställa vad man i varje region vill uppnå av antal arbeten, av samhällsinvesteringar, av utveckling. Sedan fastställer man vad som resursmässigt behövs för att uppnå målen. Därefter måste man ställa till förfogande ett motsvarande mått av resurser. Någon annan väg finns inte för att uppnå några planerade, några avsedda, några medvetna mål. Men så fungerar det inte i dag. Länsorganen har inga resurser för att förverkliga några målsättningar. De kan göra hur väl genomarbetade länsplaner och analyser som helst — vad tjänar det till? Politikerna vill inte se verkligheten i ansiktet. De begär att man skall redovisa en massa tabeller, men de vill inte säga vad de skall vara till för. Låt mig gå in på arbetsmarknadsutskottets sätt att i betänkandet redovisa läget. Utskottets betänkande har en bilaga med omfattande tabeller, och jag vill med anledning därav ställa några frågor till utskottets talesman. Ni redovisar länens utveckling i form av befolkningstal. Varför gör ni det, och vad säger dessa tal? Vi har det läget att det är ont om arbete i alla regioner, vilket betyder att det i krisregionerna inte kan ske samma utflyttning som om det funnes andra regioner i landet med starkt sug efter arbetskraft. Sådana regioner finns inte. Detta för med sig att folk i större utsträckning stannar kvar i sina krisregioner. Befolkningstalen ser då skenbart gynnsamma ut. Det är befolkningsökning litet här och var. Dessa befolkningstal döljer emellertid en stigande utslagning och arbetslöshet, döljer den verkliga processen i samhället. Varför kan då inte arbetsmarknadsutskottet redovisa utvecklingen när det gäller den verkliga mängden arbete som är tillgänglig ute i regionerna i stället för att redovisa sådana här befolkningstal som ingenting säger? Vidare redovisar ni förvärvsfrekvenser. Vad säger en ändring av förvärvsfrekvensen en människa som läser en sådan här tabell? Egentligen säger den ingenting, om det inte anges hur stor del av de sysselsatta som har ett verkligt arbete, hur många som är deltidsarbetare och hur andelen deltidsarbetare bland de arbetande har förändrats under perioden. För att ta ett förgrovat exempel är det ju så, att man kan ha ett visst antal heltidsarbetande inom regionen, vilket kan motsvara en viss förvärvsfrekvens. Delar man antalet heltidsarbeten i deltidsarbeten, får man alltså dubbelt så många arbetande och alltså dubbelt så hög förvärvsfrekvens, statistiskt sett, men den verkliga mängden arbete har för den skull inte ökat. Sådana här faktorer måste man ju ta hänsyn till, om man vill redovisa på ett meningsfullt sätt. Jag antar att siffrorna skall finnas där som en spegling av verkligheten och inte bara som en prydnad. De skall väl finnas där inte bara för att ge allmänheten intrycket att arbetsmarknadsutskottet besitter en massiv kunskap och en massiv information. Utskottet redovisar med diverse tal arbetsmarknadsläget i de olika länen. Medan ni i alla andra tabeller har jämförelser bakåt i tiden, t.ex. när det gäller befolkningstalen, vill ni beträffande arbetsmarknadsläget plötsligt inte nämna några jämförelsetal bakåt i tiden. Får jag fråga: Varför det? Är orsaken den att det i så fall klart skulle framgå att arbetslösheten och utslagningen har ökat mycket kraftigt sedan regionalpolitiken påbörjades 1965? Det är nämligen vad som har skett. Är det för att det i så fall skulle ha framgått att läget it.ex. Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län har blivit ännu sämre sedan regionalpolitiken inleddes? Kan utskottstalesmannen vänligen svara på den frågan? Kan han också svara mig på en annan fråga, som kanske är av mindre vikt, men som ändock är av intresse, om man skall kunna belysa situationen riktigt? I ert siffermaterial försöker ni ange relationer mellan lediga platser i olika län och antalet arbetslösa på varje ledig plats i genomsnitt i olika delar av landet — nog så intressanta siffror i och för sig. Är vad ni kallar lediga platser lediga platser som har strömmat in under månadens lopp, eller är det det antal lediga platser som kvarstår vid månadens slut? Det måste man ju veta, om man skall kunna göra en korrekt jämförelse. Ni jämför nämligen dessa siffror med siffrorna för antalet kvarstående arbetslösa arbetssökande vid månadens slut. Då måste ni också ha motsvarande korrekta siffra för antalet lediga platser. Annars blir det ju alldeles galet. Man kan ju inte ställa det vid månadens slut kvarstående antalet arbetslösa i relation till lediga platser som inte längre finns utan som redan är tillsatta under månadens förlopp. Det inser ju varje människa. Med detta vill jag nu inte säga att det siffermaterial som har redovisats är ointressant. Många viktiga ting framgår av det. Låt oss se på arbetsmarknadsläget. Om man t.ex. försöker summera hur många människor som i de olika regionerna befinner sig i problemsituationer — som har slagits ut, som är hänvisade till provisorier eller tillfällighetsarbeten eller som är arbetslösa — visar det sig att det i de klassiska regionala krisområdena rör sig om 10-15 960 av befolkningen i arbetsför ålder. Och 10-15 96 är lågt räknat, därför att en hel del människor i sådana situationer trots allt inte kommer med i statistiken. I sådana här regioner lever alltså 10-15 926 av den arbetsföra befolkningen i samhällets utkant. En så stor andel av de här regionernas befolkning har ingen framtid i sin hembygd, som det vill synas. De lever sitt liv som ett socialt provisorium. Vad drar ni i utskottet för slutsatser av detta? Drar ni slutsatsen att regionalpolitiken varit framgångsrik, att den har uppnått sina mål? Eller drar ni slutsatsen att detta är en mänsklig misshushållning av skandalösa proportioner? Och vad kan man göra åt detta? Man kan göra en enda sak. Man kan inse att vi måste sopa undan alla fraser, inse att det som inleddes 1965 — oavsett vilka förhoppningar man ställde på det —-inte åstadkommit någonting som har någon verklig relevans till de reella regionala problemen. Man måste inse att om man litar på den privata företagsamheten så kan man aldrig förverkliga några politiska mål. Regional balans, likvärdighet och effektiv kamp mot de regionala kriserna kräver en annan politik. Den kräver statliga initiativ. Den kräver uppbyggandet av statliga industrier och en utbyggnad — icke en nedskärning — av den offentliga sektorn. Det kräver att man styr investeringar så att de blir rättvist fördelade över landet — det gäller också de större privata investeringarna. Man måste sluta med det meningslösa bortplottrandet av pengar, med denna småskaliga flugfångarpolitik som man brukar kalla lokaliseringsstöd. Den har inget med det verkliga regionala krisproblemet att skaffa. Alla vet att om det är 30 grader kallt ute blir man inte varmare av att man har en extra manschettknapp med sig i fickan. Socialdemokraterna i utskottet är i sina reservationer kritiska mot regeringen på grundläggande punkter. Det är, tycker vi, en riktig kritik. Man menar att det behövs en ekonomisk expansion och mer jobb att fördela om man skall föra regionalpolitik. Det är riktigt. Men socialdemokraterna tar sedan inte ställning till vem som skall öka investeringarna och vem som skall skapa jobben. Tror ni verkligen att den privata storfinansen kommer att göra så enorma satsningar på Sverige? Är det den ni fortfarande: förlitar er på, liksom ni gjorde åren 1965-1976? Varför säger ni annars inte rent ut att samhällsägd industri och samhälleliga investeringar är den enda realistiska vägen? Ni är väl inte så rädda för att kritisera kapitalismen? Socialdemokraterna säger att det kan behövas en lag om etableringskontroll. Det är också riktigt. De inser att man inte kan förlita sig på det privata kapitalets etableringsfrihet. Men jag vill i detta sammanhang ställa en stillsam fråga till utskottets socialdemokrater: Varför kommer ni med detta nu först, när ni är i minoritet? Varför tog ni inte upp det under alla de år ni själva i regeringsställning skötte regionalpolitiken? Det är väl inte bara skådebröd som ni nu visar upp, när det inte är någon risk för att det skall genomföras? I reservation 1 säger socialdemokraterna att den regionala obalansen i landet ökat sedan 1976. Det är sant. Men faktum är att den ökade även under den period ni själva satt i regeringen och att den regionalpolitik som i dag förs när det gäller mängden resurser, målsättningen osv. inte på något sätt i grunden skiljer sig från den som formulerades 1965. Drar ni inga slutsatser av att ni själva lade grunden till just den typ av regionalpolitik som nu visat sig så ineffektiv? Socialdemokraterna säger att man måste göra särskilda insatser för bruksorterna. Det är sant, situationen där är allvarlig. Er kritik är riktig. Men riksdagen har ju flera gånger behandlat järnoch stålindustrins förhållanden. Då har ni hela tiden gått med på att stålindustrin skall få genomföra sina strukturplaner. Ni har gått med på nedskärningar i sysselsättningen och på utslagning av företagsenheter på bruksorterna. Ni .hari de avseendena inte haft några andra perspektiv än regeringen. Är det då inte litet lustigt att nu komma och kräva åtgärder för bruksorter, vars svåra läge ni själva medverkat till? Ni vill ha etableringskontroll. Bra! Men varför vill ni då inte ta upp vpk:s krav på en allmän styrning av alla större investeringar, på nya statliga industrier och på ökad satsning på viktiga offentliga investeringar? Är det så att ni fortfarande, efter fyra års borgerlig regering, tror på kapitalismen? I så fall är det allvarligt. För är det någon insikt som borde ha växt inom svensk arbetarrörelse under de här åren av borgerlig regering, så borde det vara att kapitalismen aldrig kan upphäva arbetslöshet, utslagning eller regionala kriser. Tvärtom! Den skapar utslagning, den skapar kris och den skapar arbetslöshet. Den utnyttjar också krisen politiskt för att tränga tillbaka de arbetandes positioner och försämra deras levnadsstandard. Kapitalism och välfärdsstat är inte längre förenliga i det här stadiet av utveckling. Ju förr vi inom arbetarrörelsen handlar efter den insikten, desto bättre. Med dessa synpunkter, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionerna 326, 576, 722, 723, 1036, 1473 och 1474.

Herr talman! Jag skall inte ta upp så lång debatt med Jörn Svensson. Jag vet att han kan de här frågorna, eftersom det är hans jobb bl.a. Men det var ett par saker som jag ändå vill påtala. Jörn Svensson frågade hur vi inom socialdemokratin vill skapa sysselsättning. Jag hänvisade — och skall av tidsskäl göra det också nu — till det näringspolitiska program som vi har lagt fram och till det sysselsättningspolitiska program som vi också har lagt fram. Vidare påstod Jörn Svensson att obalansen under 1970-talets första del ökade i skogslänen. Detta är fel. Jag tror att Jörn Svensson talar mot bättre vetande. Från 1970/71 till 1976 ökade just de sysselsättningstillfällen, som Jörn Svensson efterlyste i skogslänen, med 1,5 procentenheter. Följaktligen har Jörn Svensson fel i det avseendet, och de uppgifter som jag gav i mitt första inlägg är riktiga. Vad det sedan gäller etableringskontrollen kommer Lars Ulander så småningom att ta upp den frågan.

Herr talman! Bernt Nilsson missförstår mig litet. Vi talar om delvis två skilda ting. Först och främst kan man inte bara ta sysselsättningssiffrorna på det sätt som Bernt Nilsson gör. I alla sysselsättningssiffror i arbetsmarknadsstatistiken är det inbyggt en skenbar statistisk ökning. Det ser ut som om det är en ökning av antalet sysselsatta, men den är inte verklig. Det beror på en hel del faktorer. Det beror på att antalet sjukskrivningar har kraftigt ökat. Det beror på att antalet deltidsarbetande har kraftigt ökat — arbetskraften har så att säga en annan sammansättning. Därför kan man inte riktigt dra den slutsats som Bernt Nilsson drar. Den där sysselsättningsökningen är högst diskutabel. Men det är inte alls det som är problemet, och det var inte det som jag tog upp, utan vad jag tog upp var förhållandet mellan regionerna, klyftorna mellan regionerna, som man kan mäta med olika sifferkategorier. Det visar sig att dessa klyftor har ökat, oavsett om man jämför 1965 med 1975, 1976, 1977 eller vad man än jämför med. De har alltså fortsatt att öka hela tiden. De har visserligen förändrat sig litet, beroende på konjunkturerna och andra förhållanden, men de har ändå fortsatt att öka, och det har blivit en ökande regional obalans. Bernt Nilsson förväxlar detta med det förhållandet att det under den socialdemokratiska epoken var en annan grad av allmän tillväxt i ekonomin än vad det sedan blivit. Denna bristande allmänna tillväxt, som har så att säga slagit ut i full blom under den borgerliga regeringen, har naturligtvis förvärrat balansproblemen — vilket ni så riktigt har påpekat — men obalansproblemen har funnits där redan tidigare. Faktum kvarstår att inte under någon epok sedan 1965 har regionalpolitiken kunnat åstadkomma en minskning av skillnaderna och klyftorna mellan regionerna, och det är det som jag menar att man måste uppmärksamma. Man måste dra slutsatser av denna långa erfarenhet. Jag tycker att Bernt Nilsson skall vara tacksam för att jag påpekar detta, eftersom det är ett argument så gott som något mot den ohämmade marknadshushållningen och mot privatkapitalismen men för den investeringsstyrning som ni — om än i litet halvhjärtade ordalag — nu inser att vi måste ha.
Herr talman! Helt kort vill jag säga att Jörn Svensson har, som jag tror mot bättre vetande, fel i de här frågorna. Det var nämligen på det sättet, som jag sade, att under 1971t.o.m. 1976 steg sysselsättningen i skogslänen med 1,5 procentenheter. Det visade sig också i befolkningsutvecklingen genom att vi för första gången fick en nettoinflyttning i skogslänen. Den hade säkerligen icke åstadkommits utan de kraftiga åtgärder som socialdemokraterna vidtog i början på 1970-talet. Därför anser jag att de uppgifter som Jörn Svensson har lämnat i det här fallet är felaktiga.

Herr talman! Bernt Nilsson förstår mig inte — och det må så vara — men jag tycker det är litet betänkligt att han inte förstår hur man måste göra för att kunna bedöma situationen regionerna emellan. Frågan här är ju inte huruvida det har skett en statistisk ökning av sysselsättningen i skogslänen. I och för sig bestrider jag inte det — och vi behöver ju inte diskutera huruvida statistiken som sådan är riktig — men det viktiga är hur denna ökning i skogslänen förhåller sig till motsvarande utveckling i de andra länen. De siffrorna måste Bernt Nilsson ta fram; annars får han ju ingen bild av huruvida skogslänen har utvecklats ogynnsammare eller gynnsammare relativt sett än övriga delar av landet. Den springande frågan är: Har klyftorna minskat eller har de ökat? Jag påstår att om han tar fram siffror för sysselsättningen inom de andra delarna av landet, skall han finna att där är ökningen större både relativt och absolut sett, och alltså har klyftorna ökat. Det jag försöker säga är att de begränsade och små medel som regionalpolitiken har använt — och som den använde även under den socialdemokratiska epoken — är över huvud taget inte relevanta för den storlek som det här problemet har. Det är så som man måste räkna. Bernt Nilsson bör också observera en annan intressant sak när det gäller att tolka siffror — vilket kan vara en mycket svår och grannlaga historia. Men just i arbetsmarknadsutskottet, där ledamöterna är inriktade på detta och där de sitter just för att göra detta, är det viktigt att tolka dem rätt. Bernt Nilsson drar nu den slutsatsen att därför att det blev en viss nettoinflyttning i de tidigare avfolkningslänen under början av 1970-talet skulle det vara ett tecken på att situationen där förbättrats. Det är inte så. Denna fråga har vi diskuterat i kammaren flera gånger. Nettoinflyttningen speglar i stället en tendens hos dem som inte får jobb i hemregionen att stanna kvar där i stället för att flytta ut. Och varför flyttade de då inte ut som de gjorde tidigare, under 1960-talet? Jo, därför att under tiden hade läget i de tidigare expansionsregionerna så kraftigt försämrats att det inte fanns särskilt många nya jobb där att flytta till. Alltså stannade man kvar i sina resp. hemlän. Alltså ökar befolkningen i Norrbotten. Men samtidigt stiger ju arbetslösheten där. Samtidigt ökar utslagningen. Samtidigt ökar den andel av befolkningen som befinner sig i problemsituationer. Detta är det nya draget i landets situation, vilket gör att man inte kan bedöma befolkningsminskningar och befolkningsökningar på samma sätt nu som tidigare. Man kan således inte nu tolka dem på samma sätt som man gjorde under 1960-talet.
Herr talman! Målet för regionalpolitiken skall vara att ge människor i alla delar av landet tillgång till arbete, service och god miljö. Eftersom det råder betydande skillnader mellan landets olika delar i dessa avseenden måste regionalpolitiken inriktas på att undanröja förvärvshinder och fördela arbetstillfällena inom landet så att rimlig regional balans uppnås. En förutsättning för detta är bl.a. att ingen del av landet växer på ett sådant sätt att regioner i andra delar av landet påverkas negativt. Så beskrivs det regionalpolitiska beslut som förra året fattades av riksdagen. Dåvarande folkpartiregeringens regionalpolitiska proposition antogs i allt väsentligt, och arbetsmarknadsutskottets betänkande bifölls på samtliga punkter. I de nya riktlinjerna för regionalpolitiken betonades särskilt vikten av att länsplaneringen mer än tidigare inriktades på konkreta åtgärder och samordning med annan planering. Ett särskilt anslag gavs för att göra detta möjligt. Ortplanens betydelse för prioriteringar slogs fast, samtidigt som vissa kompletteringar och preciseringar angavs. Inga ändringar beslutades i de tidigare fastställda planeringstalen för länens folkmängd men en översyn begärdes. En ny stödområdesindelning antogs, där kommuner i behov av regionalpolitiskt stöd placerades in i sex stödområden. Det regionalpolitiska stödet till näringslivet förstärktes mycket kraftigt. Det gällde i första hand sysselsättningsstödet. Lokaliseringslån kan nu ges förutom till investering i byggnader och maskiner även till bl.a. marknadsföring och produktutveckling, och vidgade möjligheter finns att använda offertstöd i de fall då övriga stödmöjligheter inte är tillämpliga. Ett nytt och förstärkt glesbygdsstöd infördes. Systemet med lokaliseringssamråd skall behållas och utvidgas till att omfatta även den privata tjänstesektorn, och slutligen skall den offentliga sektorn i ökad utsträckning planera från regionalpolitiska utgångspunkter. De riktlinjer som riksdagen beslöt förra året ligger fast. Det är den grund som arbetsmarknadsutskottet har utgått ifrån då vi i dag presenterar vårt betänkande nr 23. Man kan summariskt påstå att riksdagsbeslutet förra året förstärkte regionalpolitiken och gjorde den mer effektiv. Ytterligare förstärkningar föreslås i årets budgetproposition. Det gäller medlen för åtgärder i glesbygder, som räknas upp från 84 milj.kr. till drygt 104 milj.kr., "dvs. en ökning med ca 25 20. Ramen för kreditgarantier till företag i glesbygder vidgas från 26 till 41 milj.kr. Totalt rör det sig om ett anslag på 1600 milj.kr. Vi har också behandlat länsplaneringens utformning. I ett par motioner ifrågasätts de stora planeringsomgångarna. Utskottet förutsätter att den frågan tas upp då Länsprogram 80 redovisas för riksdagen, och med det som utgångspunkt har vi avstyrkt motionerna. I samband med det regionalpolitiska beslutet förra året begärde riksdagen att regeringen skulle se över planeringstalen för länen t.o.m. 1985. Resultatet skulle redovisas innevarande riksmöte. De förslag som redovisas i propositionen tillstyrker utskottet, och motioner om ändringar för Stockholms län och Skaraborgs län avstyrks följaktligen. Från utskottets sida gör vi emellertid ett mycket viktigt påpekande när vi begär att kommande redovisning av Länsplanering 80 också skall utvärdera planeringstalens funktion, och vi menar att det bör ske mot bakgrund av de gångna årens erfarenheter. Vi säger att planeringsinstrumentets genomslagskraft på olika områden bör belysas liksom problem som hänger samman med önskemål om en ökad styrning av regionalpolitiska insatser. Planeringstalens effekt för de statliga myndigheternas verksamhet bör särskilt granskas. En annan viktig aspekt är vilka slutsatser som skall dras om utvecklingen avviker positivt eller negativt från den prognos talen kan sägas utgöra. I det sammanhanget kan det bli aktuellt att ta upp ett principresonemang om de regionalpolitiska medlens utformning för olika slags situationer. I år, liksom i ännu högre grad var fallet förra året, finns det ett stort antal motioner om ändringar i de föreslagna och sedermera beslutade stödområdena. Vår uppfattning är att man bör avvakta och få ytterligare erfarenheter och att det kan vara rimligt att ta upp indelningsfrågorna i samband med redovisningen av Länsplanering 80. Frågan om decentralisering av statlig verksamhet är en viktig bit i regionalpolitiken. Det är positivt att den statliga decentraliseringsdelegationen nu har tillsatts. Riksdagen beslöt förra året om att en sådan delegation borde komma till stånd. Vi har menat att arbetet med decentraliseringsfrågor i vid mening måste drivas med kraft, och det är därför som vi ställer så stora förhoppningar till delegationen. Vi har också uttalat i betänkandet att vi förutsätter att den får stöd i sitt arbete både från fackdepartementen och från myndigheterna. I vad avser delegationens uppgifter gäller att den skall ta till vara erfarenheter från tidigare genomförd decentralisering och omlokalisering. Vi har också sagt att delegationen skall beakta tidigare gjorda prioriteringsuttalanden från riksdagens sida. Och de uttalandena är förvisso icke så få. Det är skälet till att vi, som jag anfört, har avstyrkt ett antal motioner. Vi menar att tillkomsten av delegationen på ett bättre sätt än hittills skall kunna styra offentlig verksamhet till kommuner och län som har stora behov både av sysselsättningstillfällen och av en breddad och mer differentierad verksamhet. Jag sade tidigare att de riktlinjer riksdagen beslöt i fjol ligger fast. De antogs i strid mot den partimotion som vänsterpartiet kommunisterna då presenterade. De motionsyrkanden som vpk då förde fram upprepas i princip också detta år. I ett tiopunktsprogram vill de ha en annan regionalpolitik än den som riksdagen har ställt sig bakom. Utöver de luftiga önskemål som finns i programmet krävs det en mycket hård central styrning, planering och dirigering. Riksdagen avvisade i fjol mycket bestämt vpk:s krav, och utskottet har inte någon annan mening detta år utan fullföljer sin uppfattning från i fjol. Jörn Svensson tog i sitt inlägg bl.a. upp några frågor — delvis ställda till kammarens ledamöter men också till honom sj lv —- om vart vi är på väg. Det är naturligtvis en sympatisk frågeställning. För visst kan vi känna osäkerhet om hur vi skall hantera olika instrument, och de regionalpolitiska är ju inte de allra enklaste. Men jag kan inte följa Jörn Svenssons tankegång när han vill hävda att riksdagen och utskottet i sin uppläggning av arbetet har som något slags mål att lura länsstyrelser och deras tjänstemän. Jörn Svensson undrar också varför vi har den statistikredovisning som vi har. När det gäller uppföljningstalen är det ganska enkelt att ge ett svar: riksdagen har bestämt att den vill ha sådana befolkningstal redovisade. Vi har också byggt på med uppgifter om förvärvsfrekvenser och om arbetsmarknadsläget. Låt mig sedan, herr talman, säga att detta arbete naturligtvis inte är färdigt. Vår avsikt är att förfina detta instrument så att det skall kunna ge en bättre ledning för bedömning av situationen. Jörn Svensson lät också i en ordvändning undslippa sig att det kanske rent av finns en del i denna redovisning som är av värde. Han använde också statistiska uppgifter som underlag för egna teser när det gäller människor som slås ut från arbetslivet. Jörn Svensson menade vidare att det har blivit sämre och gjorde det mycket häpnadsväckande påståendet att det som gjorts inom regionalpolitiken inte har någon relevans. Om man försöker tänka bort de regionalpolitiska insatserna finner man förvisso, att vi under sådana förhållanden skulle ha en betydligt sämre situation. När det gäller det aktuella motionskravet om att en särskild proposition skall framläggas kan vi hänvisa till att Länsplanering 80 kommer att slutföras på det regionala planet. Avsikten är att riksdagen skall få en redovisning i form av ett särskilt regeringsförslag. Även det pågående arbetet på en sysselsättningspolitisk proposition på grundval av bl.a. sysselsättningsutredningens betänkande kan väntas få betydelse för regionalpolitikens förutsättningar och inriktning. I de fem reservationer som socialdemokraterna har fogat vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 behandlas frågan om en fullmaktslag mot etableringskontroll, handläggningsförordningen för glesbygdsstödet samt insatser i några regionala områden. Dessutom har socialdemokraterna i reservation 1 tagit upp regionalpolitikens inriktning. Innehållet i den senare är mera politiskt än sakligt, mer polemiskt än verkligt. Reservanterna hävdar att utvecklingen varit negativ sedan regeringsskiftet 1976. Man talar om försämrade reallöner, strukturkriser och sysselsättningsproblem. Och man säger att en tillfredsställande regional balans endast kan uppnås med stöd av en övergripande sysselsättningspolitik. Ändå utgår man från att de nya riktlinjerna för en samlad sysselsättningsskapande politik skall presenteras i den av regeringen utlovade propositionen med anledning av sysselsättningsutredningens slutbetänkande. Till sist vill reservanterna att regeringen i samband med redovisning av Länsprogram 80 klarlägger sin syn på möjligheterna att genomföra konkreta åtgärdsförslag som förbättrar den regionala balansen. Att utskottsmajoriteten inte har låtit reservationen bli utskottstext är av det enkla skälet att vi anser, precis som reservanterna, att den aviserade sysselsättningspolitiska propositionen självfallet innehåller riktlinjer för en sysselsättningsskapande politik. Lika självklart bör det vara att en uppföljning av Länsprogram 80 innebär att förslag tas fram som förbättrar den regionala balansen. Alltså inga delade meningar mellan majoritet och minoritet i utskottet på den punkten i sakfrågan! Däremot har vi olika syn på utvecklingen efter det att den socialdemokratiska regeringen avgick 1976. Jag kan dock inte underlåta att peka på att vi under en synnerligen besvärlig konjunkturperiod klarat sysselsättningen på ett hyggligt sätt, detta både i jämförelse med andra länder och vid en jämförelse med den socialdemokratiska perioden i början av 1970-talet. Bernt Nilsson ifrågasatte om ambitionerna verkligen var så höga när det gällde arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. En närmast häpnadsväckande fråga med tanke på vad som hänt under det senaste årtiondet, oaktat vem som stått för regeringsinnehavet. Bernt Nilsson vet mycket väl — det har vi redovisat här i kammaren och tidigare även i utskottet — att de centrala verken fått fler tjänster under den senare delen av 1970-talet än i början. När det gäller den totala summan till arbetsmarknadspolitiska insatser så har det inte givits så många slantar förut. De beslut vi fattade i fjol, under betydande enighet, om regionalpolitiken innebar i ett enda lyft närmast en fördubbling av de ekonomiska insatserna. Därför är det en ganska märklig frågeställning att betvivla amibitionsgraden. Sedan uppfattade jag att Bernt Nilsson sade att sysselsättningen har minskat. Det är möjligt att jag hörde fel, eller också var det en felsägning. Innan jag polemiserar mot det vill jag att Bernt Nilsson reder ut sitt påstående i den delen. Vi kan, herr talman, med glädje konstatera att industrisysselsättningen åter, låt vara svagt, börjat öka. Det bör öka förutsättningarna för en förbättrad regional balans. Det mesta av det de socialdemokratiska reservationerna tar upp är en uppföljning från fjolårets socialdemokratiska reservationer till det betänkande om regionalpolitiken vi då behandlade. Från utskottsmajoritetens sida har vi utan att förringa de goda bevekelsegrunder som säkerligen finns bakom den socialdemokratiska partimotionen ändå dragit slutsatsen att det inte finns anledning att bifalla de socialdemokratiska yrkandena på dessa punkter. När det gäller de många enskilda motionerna, närmare ett sjuttiotal, är det inte möjligt att i ett kort inlägg i riksdagsdebatten ge dem rättvisa. Men jag skulle ändå vilja säga att vi under utskottsbehandlingen har ägnat en icke oväsentlig möda åt att genomarbeta både motionernas innehåll och det material som legat inom motionernas problemområden. Vi har anslagit mycket god tid för ordentlig genomgång av utvecklingen av samtliga län och kommuner, och vi har fogat det statistiska materialet som bilaga till betänkandet. Att det inte varit befogat att föreslå någon riksdagens åtgärd med anledning av de flesta motionerna beror inte på att vi är omedvetna om att det skulle behövas insatser på många orter i vårt land. Det beror i stället dels på det faktum att det är mindre än ett år sedan vi fattade det stora regionalpolitiska beslutet som gav regionalpolitiken väsentligt ökade resurser, dels på det faktum att man ute i kommuner och län diskuterar mer åtgärdsinriktade länsprogram än någonsin tidigare. Det leder oss också till den slutsatsen att det vore fel att under tiden föregripa ett nytt beslut med delbeslut. I två motioner har man begärt extraordinära insatser för Värmlands län. Efter noggrann prövning i utskottet har vi funnit att det finns anledning att göra en extra insats, och därför har vi av regionalpolitiska medel föreslagit att 12 milj.kr. avsätts för att främja industriutvecklingen i länet. Vi är högst medvetna om att en tillväxt av industrisektorn är av vital betydelse för hela Värmlandslänets framtid. Det får ankomma på regeringen att i samråd med de regionala myndigheterna, i första hand länsstyrelsen, bestämma i vilka former medlen skall användas. Vi har också noterat i betänkandet att länsstyrelsen i Värmlands län under innevarande budgetår dessutom tilldelats betydande belopp för åtgärder i anslutning till länsplaneringsarbetet. Det rör sig i detta fall om 3,2 milj.kr., och det är f. ö. bara Norrbotten som tilldelats ett högre belopp. Däremot har vi avvisat förslaget i den socialdemokratiska motionen 1457 om särskilda insatser för utbyggnad av landstingets verksamhet på sjukvårdsområdet. Förslaget går ut på att regeringen skall ta upp överläggningar med landstinget om stöd för tidigareläggningar av investeringar inom vårdsektorn. Vi betonar bl.a. att den satsning på detta område som tidigare beslutats för Norrbottens län var en extraordinär åtgärd, som skall ses mot bakgrund av det svaga sysselsättningsläget i Norrbotten. Ett enhälligt utskott framhöll i det sammanhanget att sysselsättningsproblemen i ett längre perspektiv inte kan lösas genom en ständig utbyggnad av den offentliga sektorn. Det var ett uttalande som riksdagen ställde sig bakom. Vi menar att avgörande är om man kan få till stånd en expansion inom industrin och andra näringsgrenar. Det är därför inom sådana sektorer den framtida långsiktiga satsningen bör ske. Vårt förslag om 12 milj.kr. till Värmlands län för industrisatsningar ligger i linje med vad riksdagen uttalade i samband med behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17. Regionalpolitiken bör kunna bidra till att vi bättre utnyttjar våra resurser i olika delar av landet. Jag har flera gånger i denna kammare sagt att såväl regionalpolitiken som arbetsmarknadspolitiken ändå måste ses som ett komplement till näringspolitiken och den ekonomiska politiken. Jag tror också att det är riktigt att slå fast och hävda med kraft att det finns ett egenvärde i regional balans, att kunna bo kvar i sin hembygd och att få sitt förvärvsarbete i närheten. Det är en tillgång, och därför måste detta underlättas så att det blir möjligt för så många som möjligt. Tillgång till lokal service och kommunikationsmöjligheter är också nödvändigheter som i sin tur kräver lokal basefterfrågan. Herr talman! Inte heller den här gången har vi efter att ha presenterat det regionalpolitiska betänkandet för kammaren mod att påstå att vi löser alla problem med åtgärder som vi nu är beredda att besluta om. Vi har i Sverige svåra regionalpolitiska problem. Det faktum att andra länder inte lyckas med sin regionalpolitiska balans får inte leda till passivitet från vår sida. De regionalpolitiska insatserna har spelat stor roll, och de kommer att vara än mer nödvändiga i framtiden. Det är därför som det är riktigt med en stor ekonomisk satsning på regionalpolitiken. Men det är också viktigt att de instrument som används blir mer välavvägda och välslipade. Det innebär sammanfattningsvis att regionalpolitikens utformning inte är färdig. Men från arbetsmarknadsutskottets sida är vi beredda att verka för en fortsatt aktiv och om möjligt ännu bättre regionalpolitik.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
Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att meddelande om kvällssammanträde nu har anslagits.

Herr talman! Utskottets ordförande tyckte att sysselsättningsläget har varit bra här i landet. Ja, om den saken har det väl rått delade meningar. Vi har som bekant haft en mycket hög arbetslöshet under långa perioder sedan den borgerliga regeringen började agera. Elver Jonsson frågade om jag sade att sysselsättningen hade minskat, och det sade jag. Men jag sade att den hade minskat i skogslänen. Naturligtvis kan man, som Jörn Svensson gjorde, diskutera den totala arbetsvolymen. Jag vet att antalet sysselsatta i landet har ökat. Men man kan diskutera om den totala arbetsvolymen nu är större eller mindre än den har varit tidigare. Jag tror att den är lägre nu än den var i början av 1970-talet. Elver Jonsson var litet förvånad över det här med ambitionsnivån.

Är då ambitionsnivån inte högre än att man tillåter detta och dessutom väcker en motion, i vilken man föreslår att betala människorna i Norrland och Värmland för att de flyttar till Stockholm? Elver Jonsson sade också att de ekonomiska insatserna har varit stora — förvisso har de varit det. Ni har strött ut pengar över det privata näringslivet i en omfattning som vi aldrig tidigare har upplevt. Det rör sig om miljarder i det här fallet. Men ni har glömt att ställa några som helst krav på motprestationer. Jag har pekat på exempelvis Södra Skogsägarnas agerande. De fick 500 milj.kr., och ändå uraktlåter ni att kräva att de över huvud taget skall göra någonting för pengarna. Sedan de väl fått pengarna säger de i stället att de skall dra ned på antalet sysselsättningstillfällen på ett antal orter, vilket medför att drygt 1 000 sysselsättningstillfällen måste bort. Hur är det med er ambitionsnivå när det får vara på det sättet?

Herr talman!

Om man inte har den bilden klar för sig har man ingen grund alls för några verkliga omdömen. Jag konstaterar att man ingenstans i ert siffermaterial kan få en klar bild av hur det förhåller sig. Alla de siffror som är anförda speglar nämligen delvis andra ting eller influeras av andra ting. De ger alltså ingen som helst tillförlitlig bild av detta grundläggande förhållande — en bild som jag menar måste finnas för att man över huvud taget skall kunna fälla några omdömen om hur regionerna utvecklas och om huruvida den förda politiken har varit riktig eller ej. Jag skulle vilja fråga: På vad bygger utskottsmajoriteten sina omdömen om regionalpolitiken och om vad som behöver göras?

Jag vill sedan upprepa min fråga med anledning av er redovisning om förhållandet i fråga om lediga platser och arbetssökande i varje enskilt län. Vad menar ni med lediga platser? Avser ni det antal anmälda lediga platser som har strömmat in under månadens lopp, eller menar ni det antal platser som är kvar, dvs. som inte har blivit tillsatta vid månadens slut? Det är en ganska viktig statistisk fråga. Man kan nämligen få väldigt olika bilder av situationen beroende på på vilket sätt man räknar, när man sedan jämför talen med antalet arbetslösa. Om det är som jag tror, så skapar er bild av situationen ett betydligt gynnsammare intryck än vad som återspeglas av verkligheten.

Herr talman! Vi kan konstatera att den regionala balansen har förbättrats mellan länen. Men sedan har vi den inomregionala obalansen, och där finns naturligtvis en hel del att göra. Bernt Nilsson korrigerade sig när han sade att den mindre sysselsättningen bara gällde vissa områden. Sådana kan vi nog leta upp, men vi skall inte glömma bort det mycket positiva faktum att vi aldrig tidigare har haft en situation som nu, där så många människor haft ett eget förvärvsarbete. Det vore fel att inte påpeka detta. Av Bernt Nilssons inlägg kunde man få intrycket att det hade gått åt motsatt håll. Beträffande ökningen av antalet människor i Stockholmsområdet får inte Bernt Nilsson glömma bort den redovisning som länsstyrelsen i Stockholms län har givit oss, nämligen att det framför allt beror på invandrartillskottet. Ser vi enbart till den inrikes flyttningen, så är bilden negativ också för Stockholm. Detta med statistik är alltid besvärligt, men här måste vi naturligtvis använda oss av det statistiska material som finns att tillgå. Jörn Svensson kritiserar oss mycket häftigt för vår redovisning av befolkningsutvecklingen i kommuner och län. Jag har litet svårt att förstå den kritiken. Som jag tidigare sade har riksdagen beställt denna statistiska redovisning. Jag undrar hur många ledamöter som inte hade ställt sig undrande för att inte säga kritiska, om vi inte hade presenterat dessa befolkningssiffror. Våra uppgifter om lediga platser avser kvarstående lediga platser. Den redovisade relationen är alltså korrekt. Tyvärr har det visat sig svårt eller rentav omöjligt att få fram motsvarande arbetsmarknadspolitiska uppgifter för flera år bakåt i tiden. Arbetsmarknadsstyrelsen har lagt om statistiken, vilket har utgjort en försvårande faktor. Om nu Jörn Svensson tycker att den statistik som vi har som underlag för våra bedömningar är så förkastlig, vilket underlag har då Jörn Svensson haft för sina bedömningar, eftersom han har kommit fram till helt andra slutsatser än vi. Det vore intressant att få en redovisning av det. Någon sådan lämnade han ju inte i sitt långa anförande.

Herr talman! Utskottets talesman glider bara undan i den här frågan. Han vet hur det verkligen förhåller sig. Jag tycker inte att han skall ha den här skuggboxningen med mig. Jag har inte ett ögonblick kritiserat att man har publicerat befolkningstal. Det är inte alls det diskussionen rör sig om. Vad jag har kritiserat är att ni av befolkningstalen anser er kunna dra slutsatser som man inte kan dra. Vid sidan av befolkningstalen borde ni ha redovisat en bild av den allmänna sysselsättningens utveckling, den faktiska mängd arbete som står till buds och hur situationen har förändrats i de olika regionerna. Det går att få fram siffror på det. Man får visserligen göra vissa omräkningar av det tillgängliga och officiella material som finns, men det är relativt enkelt att göra. Den här frågan hade vi uppe förra året också, så ni har haft god tid på er. Jag gör nämligen gällande att utan att ha någon som helst klar bild, vilket ni alltså inte har, av den faktiska sysselsättningsutvecklingen i länen — av förändringen i den totala mängden erbjudet arbete och hur den har förändrats under planperiodens gång — kan ni över huvud taget inte dra några slutsatser om hur politiken har verkat. Ni får ingen bild av huruvida de regionala skillnaderna har ökat resp. minskat. Egentligen kan ni inte säga någonting. Vad jag kritiserar er för är att ni trots det påstår saker och ting som ni inte har grund för att påstå. Jag menar att verkligheten, vilket framgår när man räknar fram siffrorna, är betydligt mer problematisk. Detta kan också ni räkna fram, för ni har större resurser i utskottet än vad jag har — det är ni också väl medvetna om. Låt mig ta upp en annan aspekt på frågan om en ny och annorlunda regionpolitik som vi har hävdat från vpk:s sida. Vi hävdar att det inte går att lösa de regionala krisernas problem utan att staten i en stor och omfattande grad träder in som ledare av de industriella investeringarna och det industriella utvecklingsförloppet. En aktiv statlig företagsamhet och industripolitik är a och oi en aktiv regionpolitik som skall kunna bekämpa kriserna. Detta kallar Elver Jonsson för att vi vill dirigera. Men skillnaden mellan er och oss består egentligen bara däri att vi vill dirigera kapitalet, medan ni vill dirigera människorna. Vad gör ni med ungdomarna i Norrbotten? Vad gör ni med de 12, 15 eller 20 20 av krislänens arbetsföra befolkning som lever i samhällets utkant, som inte har ett stabilt och tryggt arbete? Ni dömer dem till en typ av ofrihet som vi vill befria dem ifrån. Och vi kan inte befria dem med mindre än att vi är beredda att gå in på restriktioner mot kapitalet och på att styra samhälleligt kapital till krisregionerna. Detta har ingenting med dirigering att göra. Det är vanlig sund sysselsättningsoch regionpolitik.

Herr talman! Jag skall återvända litet till ambitionsnivån. Utvecklingen har, som jag visat, varit negativ för skogslänen. Men det finns också ett annat tecken på regeringens ambition. Vi har hållit på i snart två timmar och diskuterat regionalpolitiken, men fortfarande har ingen av regeringens ledamöter ansett sig ha intresse av att komma hit och ta del av debatten. Vi har snart haft fyra år med borgerlig politik, och att det har skett en nedgång i sysselsättningen i skogslänen är belagt med siffror. Är ambitionerna att försöka klara ut det här inte större? Elver Jonsson säger att balansen mellan länen har förbättrats. Det kan man väl inte påstå, i och med att skogslänens situation nu har förvärrats. Då måste ju balansen vara sämre än den var i mitten av 1970-talet. Dessutom sade Elver Jonsson att aldrig har vi haft så många som arbetar, i absoluta tal. Ja, det är riktigt. Men hur lång tid arbetar de? Det är precis som Jörn Svensson har varit inne på. I fjol hade vi de här frågorna uppe, och vi konstaterade då att det totala antalet arbetade timmar troligen var lika stort som det varit tidigare, dvs. att deltidsarbetet hade ökat, och därmed får man de här siffrorna. Sedan var det detta med de stora ekonomiska insatser som gjorts. Men varför då inte ställa krav i samband med dessa insatser? Varför inte ställa krav på exempelvis Södra Skogsägarna att de skall göra någonting för sysselsättningen, inte komma nu efteråt och säga att de bör visa samhällsansvar? Det är väl första gången i Sveriges historia som en regering betalar ett företag för att det skall lägga ner en verksamhet. Tidigare har alltid det kravet ställts att skall ni få pengar så skall ni också se till att klara jobben. Men här får man 500 miljoner och så lägger man ner drygt 1 000 arbetsplatser i stället. Det är ju så ni har drivit denna politik, och därför har det gått snett, och sysselsättningstillfällena har totalt sett minskat. Jag ställde några frågor som inte fått något svar. Varför har man inte gjort uppföljning av länsplaneringarna under dessa fyra år? Varför har inte regeringen tagit fram någon form av åtgärdsprogram för de olika länen? Vilka medel har regeringen för att nå de konkreta åtgärder som vi efterlyste i fjolårets behandling av dessa frågor?
Herr talman! Visst har det skett en uppföljning i flera omgångar. Den allra mest markerade är den som jag uppehållit mig vid, nämligen fjolårets regionalpolitiska beslut. Nu pågår en stor länsplaneringsomgång, där man ute i länen skall försöka få fram mer åtgärdsinriktad planering och förslag till konkreta åtgärder. Den kommer att redovisas först för regeringen och sedan för riksdagen som underlag för beslut. De årliga omgångarna får inte förväxlas med de stora. Vi har närmast från Bernt Nilssons partikamrater fått kritik för att de kommer litet för ofta. Man har sagt att vi inte borde vara så ambitiösa och kräva in dem så flitigt. När det gäller sysselsättningen, Bernt Nilsson, får vi ändå inte glömma bort, att även om det inte alltid varit fråga om heltidsjobb har det varit mycket positivt att vi fått ut fler människor i arbete än någon gång tidigare. Det tror jag vi är överens om. Man kan också se tendenser till att även heltidsjobben ökar, låt vara mycket blygsamt. Om man räknar om detta i arbetstimmar kan man påstå att det inte varit samma markerade förändring. Det är riktigt, och det är därför viktigt att vi får mer sysselsättning också i timmar. Vi måste därför ha en god ekonomi och en god näringspolitik. Jag har sagt det tidigare och det tycker jag finns anledning att stryka under även om vi inte har en ekonomisk debatt i dag. När det gäller skogslänen, särskilt det svårast drabbade Norrbottens län, har man där ändå 2 000 fler människor i arbete än för något år sedan. Jörn Svensson, slutligen, tycker att vi har stirrat oss blinda på felaktig och bräcklig statistik. Han vill veta vad vi gjort vår bedömning ifrån. Ja, utöver denna statistik, som han å ena sidan fördömer och å andra sidan finner värdefull, har vi rest ut och träffat män och kvinnor i kommunerna som berättat hur situationen varit. Där kan vi också peka på hur direkta insatser har slagit igenom i Jämtland, Värmland och Norrbotten, för att nu nämna några län där man direkt kan avläsa det.

Herr talman! Det råder enighet om målet Arbete åt alla. Att upppnå detta mål har försvårats av den kostnadskris som drabbat svenskt näringsliv under 1970-talet. De ekonomiska svårigheter som landet brottats med har fått särskilt kännbara effekter i områden som redan varit föremål för regionalpolitiska insatser. En fortsatt selektiv subventioneringspolitik är inte ägnad att lösa de problem som framför allt de s.k. skogslänen drabbats av. Ensidigt riktade stödåtgärder gynnar inte det näringsliv som redan finns i stödområdet. Konkurrensen kan snedvridas och sysselsättningen hotas i andra företag än där insatserna har gjorts. Vi moderater vill skapa så likvärdiga grundförutsättningar som möjligt över hela landet och mellan dess olika regioner. Generella stimulansåtgärder för att åstadkomma detta är att föredra framför sele” tiv detaljstyrning. Då kan vi bättre tillvarata marknadsekonomins decentraliscrade och effektiva beslutsfattande. Den mest angelägna uppgiften är att skapa en ekonomisk, social och näringspolitisk miljö, där skaparlust, personliga insatser och arbetsvilja befrämjas. För att kunna förbättra situationen i samtliga regioner måste vi förbättra aktiviteten i svensk ekonomi genom en allmän sysselsättningsskapande politik. Alla regionalpolitiska åtgärder innebär eljest att man flyttar sysselsättningsproblemen mellan och inom regionerna. Det finns anledning att förmoda att de hittills utnyttjade regionalpolitiska stödformerna inte förmår häva den nuvarande trenden. I valet av framtida stödformer förordar vi moderater sådana som allmänt förbättrar förutsättningarna att bevara och expandera befintlig industri och att etablera nya företag. Regionalpolitiken bör således vara så generell som det är möjligt att åstadkomma. Som utskottet påpekar i betänkandet fastställde riksdagen förra året riktlinjerna för regionalpolitiken. Från moderat sida redovisade vi vår principiella syn i en omfattande partimotion. Vi konstaterade bl.a. att den sysselsättningsstimulans som gavs till det inre stödområdet under den period då löneskatten där var halverad i förhållande till landet i övrigt var betydelsefull. Vi menade då att man borde gå vidare när det gäller att främja sysselsättning och utveckling inom stödområdet i dess helhet. Vi föreslog att företagens belastning med socialförsäkringsavgifter skulle sänkas med 3 procentenheter i områdena 3 och 4, och med ytterligare 2 procentenheter i områdena 5 och 6. Vi förordade vidare att man skulle inrätta särskilda ' Dessa förslag och en rad andra synpunkter har vi redovisat i reservationer som fogats till sysselsättningsutredningens slutbetänkande. Denna utredning liksom den s.k. Bjurelkommitténs rapport är nu under beredning i regeringskansliet. Även det pågående arbetet med Länsplanering 80 kommer att ligga till grund för den sysselsättningspolitiska proposition som är att vänta. Vi har inte funnit anledning att från vår sida nu ta upp några andra frågeställningar än dem som redovisas i de propositioner som vi har att ta ställning till — men jag har med det anförda velat påminna om våra principiella utgångspunkter. Vi utgår från att våra synpunkter beaktas i det fortsatta beredningsarbetet och tillgodoses inom de ramar som regeringsdeklarationen och det statsfinansiella läget kan medge. I sammanhanget vill jag noga understryka att de statliga åtgärderna måste bygga på samverkan mellan myndigheter och näringsliv. Vi kan inte acceptera de tankegångar om lagstiftning och andra åtgärder av tvångskaraktär som redovisas i socialdemokraternas reservationer. De skulle innebära ett allvarligt ingrepp i vår ekonomi och medföra risker för minskad sysselsättning och minskad investeringsbenägenhet. Mina kolleger i utskottet, Anders Högmark och Bengt Wittbom, kommer senare i debatten att närmare belysa följdverkningarna härav. Vi vänder oss alltså emot socialdemokraternas tro att Sveriges problem kan lösas genom planhushållning och kollektivisering och genom att politiker och fackliga föeträdare långt ovanför arbetsorganisationerna skall få mer att säga till om. Det är av väsentlig betydelse att tyngdpunkten i beslutsfattandet i frågor av regionalpolitisk betydelse förskjuts i riktning mot länsoch kommunnivåerna. Det övergripande ansvaret för sysselsättningsoch regionalpolitiken skall självfallet kvarstå hos staten, som fördelar resurser mellan länen och fastställer ramarna för hur resurserna skall användas. Men den praktiska verksamheten bör i ökad utsträckning överlåtas till landstingsoch primärkommunala organ, till enskilda företag och till enskilda människor, vilket ger ett större mått av valfrihet och oberoende åt dem som berörs av besluten. Liksom vid fjolårets riksdagsbehandling har även i år i några motioner riktats kritik mot länsplaneringens uppläggning. Utskottet påpekar att man förra året delvis instämde i den kritik som nu återkommer, och man betonade vikten av att planeringen blir mer konkret och åtgärdsinriktad. Självfallet kan det finnas skäl att hävda att länsplaneringen även efter de förenklingar som beslutades förra året kommer att präglas av samma oklarhet och obestämdhet till mål och funktioner som hittills. Men å andra sidan bör närmare analyseras vilka konkreta ambitioner som länsplaneringen skall åstadkomma och hur länsplaneringen skall förändras för att direkt tillgodose väl preciserade mål för planeringsverksamheten innan några formella ändringar beslutas. Utskottet har, som vi framhåller i betänkandet, inte underlag för att nu ta ställning till frågan om de stora planeringsomgångarna skall upphöra. Vi utgår från att länsplaneringens framtida utformning tas upp i samband med redovisning av Länsplanering 80. I detta sammanhang kan det vara värt att erinra om riksdagens uttalande i december 1976 om en mer åtgärdsinriktad och decentralistisk inriktning av regionalpolitiken. På sikt innebär detta att tyngdpunkten för beslutsfattandet i frågor av regional politisk betydelse — vilka i första hand påverkar lokala och länsvisa förhållanden — kommer att förskjutas i riktning mot kommunnivåerna. Även om det till väsentliga delar i dag råder enighet om vartill regionalpolitiken skall syfta, har den kvar många centralistiskt inriktade inslag som varit stelbenta och i en del avseenden inte gett väntat eller önskat resultat. Jag syftar här bl.a. på de inslag som kom till i och med 1972 års beslut om uppställandet av befolkningsramar för länen och differentieringen av samhällsstrukturen i de större tätorterna, dvs. de planeringsinstrument som numera benämns planeringstal och ortsplan. Moderaterna anslöt sig då till denna planering, men vi underströk mycket starkt att systemet med planeringstal och ortsplan, eller ortsklassificering, som ortsplaneringen också kallats, endast får ses som en inriktning och en vägledning för framtida handlande av både samhälle och näringsliv — men inte som ett en gång för alla givet och orubbat mönster. Det måste stå alldeles klart att man i ett samhälle som vårt inte kan fatta politiska beslut om hur många människor som skall bo i den ena eller andra regionen efter så och så många år. Planeringstalen och ortsplanen kan tjäna som en arbetsmodell men måste kunna justeras om förhållandena blir annorlunda eller om kommuner och länsorgan ger uttryck för krav på anpassning till den verklighet som de facto råder. Det är inte planeringsinstrumenten som sådana som för utvecklingen närmare de regionalpolitiska målen. Det är och förblir de konkreta åtgärderna som ytterst är avgörande. Det är viktigt att minska risken för att orter som inte fått den indelningsgrad som motsvarar de lokala förutsättningarna inte blir åsidosatta eller att dimensionering av olika former av samhällsservice fastställs på basis av felaktiga prognoser. Risk finns annars att förtroendet för planeringstal och ortsplan som planeringsinstrument urholkas. Det måste ges utrymme för förändringar av den formella indelningen när så är påkallat, och inte minst när kommuner och berörda länsorgan kan påvisa att förutsättningarna har förändrats. Dessa frågor tas uppi ett antal motioner i år, och de har föranlett utskottet att göra vissa uttalanden. Utskottet anser att regeringen i samband med redovisning för Länsplanering 80 behandlar frågan om planeringstalens roll mot bakgrund av de gångna årens erfarenheter. En viktig aspekt, menar utskottet, är vilka slutsatser som skall dras om utvecklingen avviker från den prognos som talen kan anses utgöra. I det sammanhanget bör man ta upp ett principresonemang om de regionalpolitiska medlens utformning för olika slags situationer. Det är enligt vår mening välbetänkt att utskottet föreslår riksdagen att göra detta tillkännagivande till regeringen. Mer än ett decennium har gått sedan riksdagen först fattade beslut om åtgärder avsedda för att ge möjligheter till en jämnare utveckling av de olika regionerna i vårt land. Det kan vara anledning att se något på resultaten av dessa beslut i ljuset av de erfarenheter som kommer fram vid redovisning av Länsplanering 80, varvid man bör fundera på om de regionalpolitiska insatserna kan utformas på ett annat sätt än de hittillsvarande. Regeringen kommer vid beredningen av dessa ärenden att också förfoga över sysselsättningsutredningens material jämte remissvar liksom motsvarande vad gäller den s.k. Bjurelkommittén då den aviserade sysselsättningsoch regionalpolitiska propositionen skall utformas inför kommande riksmöte. Med andra ord kan vi ställa frågan: Bör och kan regionalpolitiken förnyas? Förutsättningar för välfärd är produktivt sparande och arbete. De senare årens problem på arbetsmarknaden har kommit att medföra en kraftig omfördelning mellan andelen sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden, i beredskapsarbeten och i arbetsmarknadsutbildning. Sysselsättningen har alltför mycket koncentrerats till subventionerade arbeten. Det är det produktiva arbetet som skapar välfärden. En bärande princip för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken skall vara att kraftigt öka andelen sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden. Olika former av sysselsättningsstöd med skattemedel får endast ses som en tillfällig åtgärd för att mildra återverkningarna vid stora omställningar på arbetsmarknaden och under iågkonjunkturer. Sysselsättningsstöd med skatteme del skall ses som ett sätt att möjliggöra en omvandling på arbetsmarknaden under socialt acceptabla former. Om vi skall skapa en bättre inomregional balans och samtidigt kunna höja produktionsförmågan i näringslivet, måste det också skapas förståelse för behovet av rörlighet på arbetsmarknaden — såväl yrkesmässigt som geografiskt. I dag anses en arbetstagare kunna göra anspråk på att få stanna kvar på sitt jobb och sin ort alldeles oavsett företagets lönsamhet och oavsett struktruförändringar i näringslivet. Man talar ibland vagt om att den företagsekonomiska förlusten vid fortsatt drift uppvägs av samhällsekonomiska vinster. Men vad som är företagsekonomiskt fel kan aldrig vara samhällsekonomiskt riktigt på sikt. Priset för den minskade rörligheten är en sämre produktivitetsutveckling och sämre möjligheter för industrin att anpassa sig till nya förhållanden. Ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar nya produktiva arbetstillfällen uppnås bäst genom generella förbättringar i företagsklimatet. Sverige har under efterkrigstiden kunnat konkurrera framgångsrikt på internationella marknader, trots att vi haft ett kostnadsläge som legat över åtminstone de europeiska industriländernas. Det har vi kunnat göra beroende på försprång i fråga om teknologiskt och annat kunnande och på grund av att svenska företag tidigt etablerade sig på internationella marknader. De konkurrensfördelar vi åtnjutit i tillgång på råvaror i vår väl utbyggda produktionsapparat och i vårt teknologiska kunnande har emellertid successivt minskat i takt med att andra länder moderniserat sitt näringsliv och byggt upp sin industri. Effekterna har förstärkts genom de brant stigande kostnaderna, varvid oljeprishöjningarna har spelat en central roll. Samtidigt har balansen i vår blandekonomi förskjutits i en alltmer oförmånlig riktning. Det offentliga har kommit att dominera på det enskildas bekostnad. Det är angeläget att den offentliga sektorns expansion på bekostnad av andra sektorer bromsas upp. Vad som krävs i dag är ökad tillväxt och mer av stimulans till initiativ och arbetsinsatser. Genom en ökad tillväxttakt utnyttjas landets produktionsresurser bättre. En tyngdpunktsförskjutning måste ske när det gäller statens engagemang på skilda områden, från en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn till en ökad stimulans med generella medel av hela näringslivet. Vad frågan ytterst gäller är vilka kostnader för selektiva åtgärder, t.ex. på regionalpolitikens område, som kan tillåtas belasta vår internationella konkurrenskraft. Summerar vi alla de krav på nyetableringar, nylokaliseringar etc. som kommunerna redovisar i länsplaneringsarbetet, kan vi konstatera att nyföretagandet i vårt land måste mångfaldigas. Nyföretagande' är av central betydelse för vitaliteten och dynamiken inom näringslivet. Of: + byggs nya företag upp kring en innovation eller uppfinning. Så har också många av dagens storföretag tillkommit. Ett lägre nyföretagande innebär alltså att nya idéer långsammare blir förverkligade. I dagens samhälle där den tekniska utvecklingen ute i världen löper allt snabbare kan dc ita, särskilt på lång sikt, leda till att Sverige får allt svårare att hävda sig gentemot omvärlden. Nyföretagandet är väsentligt för att vi skall kunna upprätthålla en effektiv konkurrens. Näringsoch regionalpolitiken bör därför stimuleras till nyföretagande och medverka till att undanröja hinder för nyetableringar. De mindre och medelstora företagen är av väsentlig betydelse för vårt lands ekonomi liksom för sysselsättningen. Dessa företag svarar för mer än hälften av antalet anställda i det samlade näringslivet, dvs. för drygt en miljon sysselsättningstillfällen. De små och medelstora företagen, av vilka den övervägande delen är familjeföretag, är också mycket betydelsefulla från regionalpolitisk synpunkt. En framgångsrik regionalpolitik måste baseras på <ctt konkurrenskraftigt näringsliv. Utskottet framhåller i sitt betänkande att de frågor som nu tagits upp i ett flertal motioner kommer att behandlas i den proposition som aviserats till nästa riksmöte. Då kommer också resultatet av pågående Länsplanering 80 att slutredovisas. Det samlade materialet — med bl.a. de viktiga analyser som vi behöver — kommer förhoppningsvis att innebära att vi får ett brett underlag för en mer långtgående och allsidig debatt, varvid regionalpolitikens roll i förhållande till näringsoch sysselsättningspolitiken i dess helhet kan belysas. Vi måste sätta in regionalpolitiken i dess stora sammanhang. Regionalpolitiken får inte bli en företeelse vid sidan av, utan måste samordnas och integreras i de samlade ekonomisk-politiska och sysselsättningspolitiska åtgärderna. I dag vill jag begränsa mina allmänna synpunkter i dessa hänseenden till att understryka vikten av en generellt verkande ekonomisk politik.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

Herr talman! Sten Svenssons anförande var egentligen en rätt uppseendeväckande uppvisning. Som förste talesman för ett av regeringspartierna — till yttermera visso det största — presenterar han vad som i grunden är en helt annan syn på regionalpolitiken än den som riksdagen har ställt sig bakom. Man kan sedan tycka att denna riksdagens syn från olika synpunkter är diskutabel. Vad Sten Svensson här gör är ju att mana fram bilden av en helt annan regionalpolitik än den som faktiskt förs. Han säger nämligen att det inte är bra att särskilt försöka stimulera till etableringar och till utveckling i krisregionerna. Man skall ha generella stimulanser av företagsamheten, så att den får röra sig fritt hur den vill. Det är kärnan i hans filosofi. Men detta måste ju stå i kraftig motsättning till de två andra regeringspartiernas synsätt, liksom också till den tidigare socialdemokratiska regeringens. I varje fall har alla dessa partier varit överens. Det är ju inte så, Sten Svensson, att man om man generellt stimulerar utvecklingen — om nu detta kan göras — därmed också får en regionalt jämn fördelning. Vid marknadshushållning är det precis tvärtom, detta bortsett från om man tycker om marknadshushållning eller ej. Marknadshushållningen har vissa lagbundna drag som gör sig gällande. Till dessa drag hör att kapital koncentreras till allt färre händer. Vi får alltså en allt större kapitalkoncentration, till några få, små och mäktiga finansgrupper. På motsvarande sätt sker det en utslagning av små företag. Småföretagens antal och betydelse minskar, och den utvecklingen har vi haft under kapitalismens hela historia. Detta är verkligen en lagbunden företeelse. Vidare har vi den situationen att vissa regioner — speciellt då skogslänen, vilkas industri har varit baserad på råvaruoch halvfabrikatsproduktion — drabbas mycket hårt av strukturomvandlingen. På det sättet får vi inom marknadshushållningen obalanser. Varje regionalpolitik, den må vara borgerlig eller socialistisk, måste utgå ifrån att man är tvungen att kompensera för dessa obalanser. Men det som Sten Svensson nu säger är ju raka motsatsen, nämligen att man inte skall kompensera och försöka hjälpa krisregionerna. De skall få klara sig själva bäst de kan. Kapitalet skall ges fullständig frihet. Vi skall gynna det över hela linjen. Sedan får vi se om kapitalet behagar lokalisera sig till krisregionerna. Är detta i överensstämmelse med den officiella regeringspolitiken, som Sten Svensson yrkar bifall till?